Fru talman! För första gången på mycket länge har riksdagen möjlighet att diskutera en hoppingivande utveckling i våra grannländer Estland, Lettland och Litauen. Det på alla punkter utom en eniga utskottsbetänkande som nu föreligger fastslår klart och tydligt fakta och omständigheter som under lång tid ofta tycks ha varit bortglömda i svensk offentlig debatt. Där klargörs de tre baltiska staternas långvariga nordiska orientering, en gemenskap över Östersjön som har betydligt djupare dimensioner än att en svenskspråkig befolkning alltjämt finns kvar vid Estlands västkust. De ekonomiska, kulturella och mänskliga kontakterna mellan Estland, Lettland, Litauen och de nordiska staterna är av mycket gammalt datum. Estniska och finska är så närbesläktade att ester utan större svårighet kan ta del av finska TV-program. De baltiska folkens nationella uppvaknande vid 1800-talets slut har många paralleller med samtida rörelser för folkbildning och demokrati i Norden. Under självständighetstiden utvecklades partisyste men och samhällslivet i nordisk riktning, innan krisen på 30-talet förändrade Prot. 1988/89:30 villkoren, inte bara i de baltiska staterna. 23 november 1988 Utskottet påminner också om att de tre baltiska staterna mellan de två : z i Sveri; lati världskrigen var självständiga republiker och medlemmar av Nationernas MR SRS förbund, respekterade stater i världssamfundet. Deras anslutning till Sovjet ; unionen var inte självvald utan påtvingad, och protokollen från den s.k. Molotov—Ribbentropp-pakten, som möjliggjorde den sovjetiska annekteringen, finns nu tillgängliga för studium, också i Baltikum. Utskottet påminner vidare om hur de tre baltiska länderna efter kriget utsatts för en hårdhänt förryskningsprocess, med resultatet att stora delar av befolkningen i Estland och Lettland nu består av ryssar och andra i modern tid inflyttade folkgrupper. Hur denna invandring skall kunna tas emot utan att de baltiska folkens språkliga och kulturella identitet hotas har länge framstått som en ödesfråga, i synnerhet i Estland och Lettland. Det är mot bakgrund av denna problematik man skall se förslagen från såväl folkfronterna som de berörda partioch statsledningarna om särskilda baltiska medborgarskap inom Sovjetunionens ram samt om att de baltiska språken skall förklaras vara statsspråk i de baltiska republikerna. Beslut i den riktningen har också fattats under den senaste tiden. Kanske bör man här också lägga till att det alltid har funnits mer eller mindre betydande nationella minoriteter i alla de baltiska länderna — tyskar, svenskar, ryssar, polacker, vitryssar, judar, finländare och andra. Under mellankrigstiden var också i synnerhet Estland och Lettland kända för sin internationellt sett unika och mycket generösa minoritetspolitik, som byggde på principen om kulturautonomi och medgav minoritetsgrupperna representation i parlamentet. De okänsliga försöken under efterkrigstiden att under en lång period förryska de baltiska länderna står i trist kontrast till politiken före andra världskriget, och det medges numera också offentligt. Utskottet uttalar sin glädje över att nationella och folkliga strävanden nu åter kan komma till uttryck i de baltiska staterna och att gränser som förut var stängda försiktigt har börjat öppnas. I det nya klimat med större öppenhet och utvidgat samarbete som många hoppas på i Europa måste varje folk kunna medverka i enlighet med sina traditioner. Det har också ett stort värde på det rent mänskliga planet att band som länge tycktes vara avklippta för gott nu kan knytas på nytt. Men utvecklingen i Baltikum har också en vidare innebörd. Den nya sovjetiska politiken, sammanfattad i orden glasnost och perestrojka, syftar bl.a. till att bryta upp många års förstelning av den sovjetiska ekonomin och släppa fram idéer och initiativ söm hållits tillbaka. De baltiska länderna har av historiska, kulturella och geografiska skäl unika förutsättningar att snabbt ta vara på de möjligheter som den nya sovjetiska politiken vill skapa och därmed också vara föregångare för andra delar av Sovjetunionen. Skall perestrojkan ha någon verklig substans, måste den infatta någon form av decentralisering — till företag, till lokala organ, till delrepublikerna — och det medges allmänt i den sovjetiska debatten att det är på det sättet. Det är inte kontroversiellt. I de baltiska länderna har under sommaren och hösten en mångfald olika förslag i den riktningen lagts fram och ofta fått stöd av de nya baltiska partioch statsledningarna. Vi har ingen anledning att utifrån 39 värdera det ena eller andra av dessa förslag. Däremot kan vi notera att även de mer långtgående av förslagen, med t.ex. Michail Gorbatjovs ord i söndags, är en del av perestrojkan. Perestrojkan är viktig, inte bara för Sovjetunionen utan för hela Europa. Den ger förhoppningar om en mer genuin avspänning mellan maktblocken och om vidgat kulturellt och ekonomiskt utbyte, inte minst över Östersjön. Därför angår det som sker i Baltikum som en del i perestrojkan också oss i Sverige, förutom att det givetvis berör oss på ett rent mänskligt plan, till följd av de traditionella kontakterna mellan oss och våra baltiska grannfolk. Det är något av denna insikt om perestrojkans betydelse i ett större perspektiv som vi inom utskottsminoriteten har velat fånga i den mening som återfinns i vår reservation. Om förändringarna i Baltikum omintetgörs, om de förhållanden som rått under de långa stagnationsåren återställs, så bryts också glasnost och perestrojka i hela Sovjetunionen. Det vore inte bara en mänsklig tragedi utan en förändring som skulle påverka klimatet i Europa för lång tid framåt. Det är därför vi vill uttala förhoppningen att det förslag som framlagts — och nu också det beslut som fattas — i perestrojkans anda skall leda till positiva resultat. Jag vill inte här polemisera för mycket mot den utskottsmajoritet som inte velat uttrycka någon mening på denna punkt. Kanske har man inte fullt ut försökt tänka sig in i alla aspekter av den förändringsprocess som sker och inte tagit hänsyn till bredden och kraften i det som inträffar. Men vad vi kan konstatera är att insikten om behovet av reformer i riktning mot decentralisering av beslut och mot större öppenhet i olika avseenden nu finns på alla nivåer i Sovjetunionen. Ingen som deltagit i den offentliga sovjetiska debatten under senare tid tycks ha ifrågasatt värdet av det självstyre i ekonomiskt avseende som framstår som den mest väsentliga punkten i de baltiska reformförslagen. Vi bör även i Sverige kunna uttala vår förhoppning att det här skall leda till positiva resultat, och därför, fru talman, yrkar jag bifall till reservationen i utskottets betänkande.

Fru talman! Händelseutvecklingen i Sovjetunionen under den senaste tiden, med nyckelord som perestrojka och glasnost, är någonting som har spritt mycken glädje i omvärlden och skapat stora förväntningar, inte minst här hos oss. Dessa förväntningar är naturligtvis också parade med en viss osäkerhet om framtiden. Det berättas att när Napoleons mor blev gratulerad för alla de kejsaroch kungatitlar som hennes söner hade fått, så brukade hon alltid svara: Bara det varar! Detta är givetvis någonting som också vi säger oss då vi iakttar den här händelseutvecklingen: Bara det varar! Men om det varar, om det får fortsätta, kommer det naturlivtvis att få en mycket djupgående effekt på de ekonomiska och politiska relationerna i hela världen. För oss här i Sverige är givetvis det som vi kan iaktta i de baltiska republikerna särskilt spännande och intressant — i Estland, Lettland och Litauen. Det har redan understrukits av tidigare talare av vi självfallet känner ett särskilt starkt samband med våra grannfolk i dessa stater. Händelseutvecklingen i de baltiska staterna kommer också att kunna få praktisk betydelse för oss i speciellt hög grad. Därför har vi all anledning att önska oss att de Prot. 1988/89:30 strävanden som folken i Estland, Lettland och Litauen låtit komma till 23 november 1988 uttryck verkligen skall leda till positiva resultat.

Förutsättningarna finns där av både historiska och geografiska skäl. Att låta Baltikum bli litet grand av en ekonomisk och politisk frizon skulle kunna ge erfarenheter som gynnade utvecklingsarbetet i resten av Sovjetunionen, och naturligtvis också kunna ge positiva ekonomiska resultat till hela Sovjetunionens fromma. För Sverige vore det naturligtvis mycket intressant att kunna ha ett utvecklat och intensifierat utbyte på det ekonomiska kommersiella planet, samarbete mellan svenska företag och företag i de baltiska republikerna.

Självfallet inser vi att det behövs tålamod, att det kanske behövs ett element av måttfullhet även i den här utvecklingen. Det finns gränser för vad statsledningen i Moskva kan acceptera, och i synnerhet för vad man kan acceptera mycket snabbt. Givetvis skall inte vi agera något slags provokatörer i den här utvecklingen — det inser vi alla.

Genom att visa det visar vi också att om den här utvecklingen bryts, om det blir stopp för en fortsatt väg mot större frihet och självbestämmanderätt, så kommer besvikelsen i omvärlden att bli djup. Det är viktigt att visa att Sovjetledningen har ett betydande politiskt pris att betala om den med mer eller mindre våldsamma medel sätter stopp för utvecklingen i de baltiska republikerna. Mot denna bakgrund är det synd att utskottsmajoriteten har stannat vid en så sval hantering som den gjort i skrivningen i det betänkande som vi nu behandlar. I och för sig kan man säga att de motioner som behandlas mest gäller kontakter mellan Sverige och de baltiska republikerna och att det därför skulle kunna finnas något slags logik i att det i stort sett är detta som utskottet yttrar sig om. Men verkligheten har ju förändrats kraftigt sedan de här motionerna skrevs, och det är naturligt att vi, när vi i dag behandlar utrikesutskottets betänkande i frågan, också kommenterar den politiska utvecklingen i detta område. Det hade alltså varit naturligt att vi klart och tydligt hade visat att vi har positiva förväntningar, att vi önskar oss en utveckling mot större självständighet och självbestämmanderätt för de baltiska folken och därmed givetvis 41 också ökade möjligheter till samarbete mellan Sverige och de baltiska republikerna. Utskottsmajoriteten avvisade ett förslag från vår sida om en sådan markering, och det kan ju tyvärr tolkas som en markering i sig att man avstod från att ge uttryck åt de positiva förväntningarna. Det är i så fall, fru talman, fel signal. Det är fel att ge intryck av att Sverige inte känner ett engagemang för utvecklingen, att vi inte skulle reagera om den här utvecklingen hindrades från att gå vidare. Därför är det tillägg som vi i en reservation har velat foga till utskottets betänkande viktigt, och jag hoppas att det får riksdagens stöd. Fru talman! Jag vill yrka bifall till reservationen i utskottets betänkande.

Fru talman! Det är mycket som förenar oss med våra baltiska broderfolk i Estland, Lettland och Litauen. Vi har en gemensam historia fram till början av 1700-talet, som kanske inte var så ärorik, men som dock var gemensam. Det finns fortfarande rester av svensk bosättning där. Estlandssvenskarnas äldsta urkund dateras till 1341. De har nu i höst bildat ett eget kultursamfund som bl.a. inlett samarbete med den svenska minoriteten i Finland. Man behöver t.ex. läromedel och litteratur för att bryta den mer än 40-åriga isoleringen. Under de två årtionden då Estland, Lettland och Litauen var självständiga stater var kontakterna över Östersjön mycket livaktiga kulturellt, ekonomiskt och socialt. Turismen var omfattande tack vare den reguljära båttrafiken. De små baltiska staterna sökte mycket medvetet en nordisk identitet, sedan de efter den bolsjevikiska revolutionen lyckats bryta sig loss från det ryska väldet. Esterna, som ju språkligt är kusiner med finnarna, föreslog t.o.m. ett finländskt-estniskt statsförbund, som dock ledarna i Helsingfors inte var intresserade av. När de baltiska folken nu på nytt — med utsikter till framgång — tagit upp kampen för ökad frihet, väcker det därför genast starka känslor på den här sidan Östersjön. Men känslor skall hanteras varsamt i så komplicerade utrikesoch säkerhetspolitiska sammanhang som det här är fråga om. Den västerländske statschef som lever närmast skeendet i Baltikum är president Koivisto. Det är bara 9 mil mellan Tallinn och Helsingfors. Han sade i slutet av oktober att han kände oro över utvecklingen i de tre baltiska republikerna. Till dem i Norden som gripits av baltisk eufori sade han att det är lätt för dem som befinner sig på fast mark att säga till andra hur de bör bete sig. Koivisto ser naturligtvis till finska intressen. Vi här i Sverige bör hålla i minnet att vad som är finska intressen i relationerna österut i allt väsentligt också är svenska intressen. När vi försöker tolka och värdera det som nu sker i de baltiska sovjetrepublikerna, är det nödvändigt att sätta in det i dess större östeuropeiska sammanhang. De kommunistiska samhällssystemen befinner sig sedan några år tillbaka i öppen kris. Politiskt och moraliskt tar man avstånd från Stalinoch Bresjnevtiden. Ekonomiskt söker man efter lösningar som kan häva stagnationen och leda bort från de centrala planeringssystemens enorma resursslöseri. Gorbatjovs reformpolitik förefaller vara den enda vägen ur eländet, men Prot. 1988/89:30 hittills har perestrojka och glasnost mest skapat oreda i de tidigare så hårt 23 november 1988 disciplinerade östländerna. Förändringarna kommer olika snabbt i olika i Sveri; latic länder. Själv kunde jag i somras i Östberlin se hur civilklädd DDR-polis vred EHdEbelskåsas armarna ur led på ungdomar som i talkörer ropade: Gorby, Gorby, Gorby. ” De ungdomarna ville helt enkelt ha mer av Gorbatjovs politik och mindre av Honeckers. Osäkerheten är stor om vad som närmast kommer att ske i Polen, Ungern och Tjeckoslovakien. I Sovjetunionen har de nationella frågorna kommit i förgrunden. Den mycket gamla konflikten mellan armenierna och de turkiska azerbajdzjanerna kräver nu en annan lösning än våld och polisförtryck. Vi påminns om att ryssarna bara utgör hälften av Sovjetunionens mångnationella befolkning. Gorbatjovs politik har gjort det möjligt för de baltiska folken att nu öppet kräva frihet i ekonomiska, kulturella och andra frågor som ger ett folk en egen identitet. De kräver också ett slut på den ryska invandring som hotar göra balterna till minoriteter i deras egna republiker. Kraven kanaliseras nu genom tre s.k. folkfronter till stöd för perestrojkapolitiken. Myndigheterna tillät att dessa bildades efter att Gorbatjov besökt Baltikum i början av året. De baltiska kommunistpartierna spelar en ledande — om än inte pådrivande — roll i dessa folkfronter. Tekniken med folkfronter är ingenting nytt i den kommunistiska repertoaren, men folkfronterna har här getts en ny och positiv roll för att främja Gorbatjovs reformpolitik. För ledarna i Moskva gäller det nu att till varje pris hålla utvecklingen under kontroll. Det gäller att utnyttja förändringens vindar, samtidigt som man undviker att utlösa instabilitetens stormar. Under de senaste höstveckorna har flera politiska stormbyar svept fram över de baltiska sovjetrepublikerna. De nya ledarna i Baltikum har hittills bestått provet. De har agerat klokt med auktoritet och självbehärskning. De vet vad folket väntar sig av dem, men de vet också vad som är möjligt att uppnå. Litauens nye ledare Brazauskas gav de taktiska riktlinjerna öppet och ärligt med sin maning till folkfrontens kongress: Vi måste lära oss att vänta. Bakom honom, med samma budskap, stod den katolske kardinalen. Det tycks vara främst två restriktioner som ger ramarna för den fortsatta utvecklingen i Baltikum: republikerna skall förbli delar av Sovjetunionen och kommunistpartiets ledande roll i enpartisystemet skall bevaras. Om bara dessa ramar respekteras tycks man i Moskva vara intresserad av konstruktiva experiment i de baltiska republikerna, främst då det gäller ekonomin. De tre sovjetiska Östersjörepublikerna är redan mer utvecklade och har en högre levnadsstandard än andra delar av Sovjetunionen. De bör därför ha lättare att tillgodogöra sig västlig teknologi och bli pådrivande för en utveckling som Gorbatjov naturligtvis vill se också i de mer efterblivna republikerna. Det är Peter den stores gamla projekt om ett fönster mot det teknologiskt högre utvecklade västerlandet som prövas på nytt. Vi svenskar glädjer oss ju över den utveckling som nu startat i Estland, Lettland och Litauen. I utrikesutskottets betänkande 3, vars hemställan snart blir riksdagens beslut, ställer vi oss mycket positiva till ett ökat samarbete med våra baltiska grannar.

Som jag ser det, bör vi från svensk sida göra vårt yttersta för att på olika sätt utveckla det ekonomiska samarbetet. Det bör kunna ge fördelar både för oss och för dem. Inte minst kan ekonomiska engagemang i de baltiska republikerna för många svenska företag bli första steget in på den potentiellt mycket stora sovjetiska marknaden. På miljövårdens område har vi ett gemensamt intresse att slå vakt om Östersjön och dess stränder. Rigas sandstränder var en gång populära tillflyktsmål för svenska turister och kan säkert bli det på nytt redan under 1990-talet med hjälp av svensk miljövårdsteknik. Möjligheten att starta flygoch färjeförbindelser med Riga övervägs redan. Med ökad turism kan breda folkliga kontaktytor skapas. Ett ökat kulturutbyte bör kunna ge mycket för både oss och dem. De tre baltiska republikerna är sammantagna befolkningsmässigt ungefär lika stora som Sverige. Vi vet i dag ganska litet om deras kultur, men vi är nyfikna. Alla dessa förhoppningar bygger på förutsättningen att Gorbatjov har framgång med sin perestrojka och att utvecklingen i andra delar av Sovjetunionen och i det övriga kommunistiska Östeuropa inte leder till bakslag och återgång till den gamla tidens politik och metoder. Det är viktigt att vi hela tiden håller det större östeuropeiska perspektivet aktuellt när vi sysslar med de baltiska frågorna. Gunnar Hökmark yrkade i sin motion — skriven i januari — på att Sverige vid ESK-förhandlingarna i Wien och i FN skall verka för att lösgöra de tre baltiska republikerna från Sovjetunionen. Jag dristade mig i utrikesbatten i mars att beteckna detta som utrikespolitiska stolligheter. Att Hökmark och hans moderata partivänner nu går med på att avslå yrkandet — med motiveringen att ett sådant agerande inte skulle gagna de baltiska folkens sak — betyder att de tagit sitt förnuft till fånga, och det är glädjande. En liten och svag antydan i samma riktning finns dock kvar i den borgerliga reservation som fogats till betänkandet. Genom att bryta mot reglerna för utskottsarbetet och gå ut i pressen med referat av utskottets diskussioner, har de borgerliga partierna också lyckats få till stånd en liten konstlad pressdebatt kring sin reservation.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

Prot. 1988/89:30 Fru talman! Det som Sture Ericson säger om olika former av samarbete 23 november 1988 mellan Sverige och de baltiska staterna instämmer vi alla i. Men det som Sveri; latis skiljer oss åt är frågan om hur tydligt vi skall visa vår positiva förväntan när Mdetalhiktr Aa det gäller utvecklingen i Baltikum. Sture Ericson talar varmt för enighet. - Därför är det förvånansvärt att formuleringen i den borgerliga reservationen anses vara så förgriplig och så oacceptabel ur socialdemokratisk synvinkel att socialdemokraterna, trots den vilja till enighet som Sture Ericson ger uttryck för, inte kunde ställa sig bakom formuleringen i reservationen.

Sedan sade Sture Ericson, och det skulle väl vara en förklaring till den låga profilen, att vi bör hålla i minnet att vad som är finska intressen i relationerna österut också är svenska intressen. Han presenterade president Koivisto som ett föredöme för hur vi skall agera i denna fråga. Jag undrar vilka slutsatser man skall dra av detta uttalande. I och för sig kan det låta relativt självklart. Men vi vet att Finland har en relation till Sovjetunionen som skiljer sig avsevärt från Sveriges. Och tidigare har det väl ändå stått klart att Sveriges möjligheter att föra en frispråkig politik gentemot Sovjetunionen har varit större än Finlands. Jag vill ställa en fråga till Sture Ericson: Skall man tolka uttalandet som att Sverige bör ta Finlands östpolitik som ett föredöme för sin egen östpolitik? Och är utskottsmajoritetens skrivningar i detta betänkande uttryck för ett sådant synsätt?
Fru talman! Jag vill ta upp Sture Ericsons utfall i vårens utrikesdebatt, där han kallade kraven på att Sverige i olika internationella fora skall verka för att de baltiska folkens självständighet kommer på tal för tokstolligheter. Man kan nu konstatera att det var den sämsta och mest omoraliska signal som kunde sändas till de människor i Baltikum som följer den svenska debatten. Dessa krav är emellertid förenliga med vad Europarådet i en resolution har framfört. I Europarådet anser man, liksom de flesta i denna kammare, nämligen att alla folks frihet är hela världens frihet och att det på lång sikt är något som vi självklart har anledning att lyfta fram. När jag ställde en fråga till utrikesminister Andersson om han ansåg att Europarådets deklaration i denna del var att betrakta som tokstolligheter, lyste den typ av uttryck som Sture Ericson använder i den utrikespolitiska debatten med sin frånvaro. Jag anser för min del att det är självklart att det i varje läge måste vara regeringen som bedömer hur Sverige skall agera i internationella fora. Man kan klart konstatera att den process som i dag pågår i Baltikum är betydligt viktigare att följa där än att aktualisera frågan i 45 internationella fora. Den förändringen har faktiskt skett under det senaste året. Sedan måste jag, liksom Pär Granstedt, ställa mig ytterligt frågande till det som Sture Ericson sade om president Koivisto såsom ett föredöme i utrikespolitiken. Jag undrar om det är Sture Ericsons och de övriga socialdemokraternas uppfattning att den absoluta ovilja att ta någon som helst moralisk ställning till en lång rad krishärdar i världen, inte minst i öÖst-väst-frågor, som präglar den finländska utrikespolitiken skall prägla även svensk utrikespolitik även i framtiden. I så fall handlar det i allra högsta grad om ett systemskifte. Fru talman! Det är i Sveriges intresse att utvecklingen i Baltikum går vidare. Det kräver moderation från vår sida, men det kräver också att vi utnyttjar de möjligheter som finns och att vi visar att vi har förväntningar på en framtida utveckling. Detta kan i sin tur bidra till att vara en av många drivkrafter när det gäller den positiva utvecklingen. Mot denna bakgrund borde det vara självklart för oss att ge vårt stöd till de strävanden till en ökad självständighet som i dag finns i de baltiska staterna. Det kan kammaren genom sitt kommande beslut göra på ett mycket enkelt sätt. Det är inte minst mot denna bakgrund som det är så besynnerligt och anmärkningsvärt att Sture Ericson framhåller president Koivisto såsom ett föredöme.
Fru talman! Jag är inte riktigt säker på vad Sture Ericson polemiserar mot när han refererar till Koivisto, som har uttalat att vi inte skall tala om för andra vad de skall göra. Om detta är en polemik mot minoriteten i utskottet, är den i så fall poänglös, eftersom vi som representerar minoriteten ju inte talar om för andra vad de skall göra. Vi refererar enbart till sådant som är eller borde vara allmängods. Vi uttalar en positiv förväntan om att detta skall gå bra och att det skall kunna fortsätta till gagn för bl.a. avspänningen och det ekonomiska utbytet. Det är inte vår uppgift att tala om för någon vad han skall göra. Som polemik mot utskottets minoritet är detta helt vid sidan av vad vi verkligen har föreslagit. Däremot är Sture Ericsons allmänna hänvisning till finsk utrikespolitik och finska intressen, såsom varande mer eller mindre identiska med svenska, i detta sammanhang ändå något överraskande. Det har ju inte sagts ett ord om detta tidigare. Om det nu plötsligt skall förklaras vara en ny riktlinje för svensk utrikespolitik, är det ett doktrinskifte av monumentalt format, vilket väl ändå inte kan vara meningen. Jag uttryckte i mitt anförande tidigare en förmodan om att vad som egentligen skiljer kanske är att man av olika skäl inom socialdemokratin inte riktigt ännu velat inse innebörden, bredden och styrkan i det som händer i Baltikum. Det fanns något av en bekräftelse på detta när Sture Ericson uttryckte saken som om det vore självklart och allmänt erkänt att det är kommunistpartierna i de baltiska länderna som tagit initiativ till och som är ledande i folkfronterna. Den beskrivningen skulle nogi stort sett ingen, vare sig i de baltiska länderna eller bland dem som följt debatten i Sverige, skriva under. Påståendet har förekommit i ett debattinlägg i Svenska Dagbladet. Det bemöttes omedelbart av andra personer som har följt detta mera noggrant än vad någon av oss haft möjlighet att göra. Under de senaste Prot. 1988/89:30 veckorna har det varit uppenbart att det finns åsiktsskillnader mellan 23 november 1988 partierna och folkfronterna. Vad som har hänt är snarare att partierna har Fn förstått att anpassa sig till folkliga krav, och att man också i Moskva — som jag RR RE tidigare anspelade på — har gjort den bedömningen, att om perestrojkan skall mn gt republikerna få ett innehåll, måste det innebära att man i någon form tillgodoser nationella aspirationer och krav på decentralisering i fråga om beslut om ekonomi o.d., exempelvis i de baltiska länderna. Jag anser exempelvis att den gamla debatten från i våras mellan Gunnar Hökmark och Sture Ericson kanske borde vara avklarad. Allt som då sades av båda parter är ju överspelat av det som verkligen har hänt. Nu borde vi kunna visa enighet i den positiva förväntan som vi inom minoriteten vill uttrycka genom vår formulering.
Fru talman! Gunnar Hökmark krävde i våras att Sverige skall agera internationellt för att lösgöra de tre baltiska republikerna från Sovjetunionen. Nu avstyrker han sitt eget yrkande, vilket är utmärkt. Men det är kanske något betänkligt att han argumenterar vidare efter samma linje. Han tar till väldigt starka ord i sin kritik av oss socialdemokrater för att dölja reträtten från sitt eget yrkande. Jag anser att okvädingsord mot socialdemokraterna i utskottet och mot utrikesministern är något malplacerade här. Vad gjorde de borgerliga under de sex år som de befann sig i regeringsställning för att främja balternas sak? Kanske det vore någonting för Hökmark att fundera över. Vi har tagit upp MR-frågor som gällt balter, och på senare år har vi haft stor framgång med våra framstötar. När det gäller vänortskontakter kan jag nämna att en socialdemokratisk riksdagsledamot har förmedlat kontakter mellan Uppsala och Tartu, mellan Gotland och öar i Östersjön. Intresset från folkpartiet och från socialdemokraterna har varit stort, men från moderaterna har det varit lika med noll. Jag tycker att Gunnar Hökmark skall tala med sina egna partivänner. Det är också beklagligt att Gunnar Hökmark ägnar sig åt att på detta sätt försöka bryta upp den enighet som jag vädjade om. Han har dock intellektuell kapacitet att kunna göra en analys av vad som sker i Baltikum. Det är beklämmande att Gunnar Hökmark i stället prioriterar okvädingsord. Pär Granstedt tyckte att vi har varit litet för svala. Jag tror att det finns tillräckligt med hetta i Baltikum just nu för att inte vi skall behöva ”blåsa på”. Vi bör ge ett förnuftigt stöd för vad som sker. Det har vi i utskottsmajoriteten försökt med genom detta betänkande, och det kommer vi att fortsätta att göra. Gunnar Hökmark var betänksam över att det var för litet moralism i regeringens utrikespolitik. Är det inte just det som varit moderaternas huvudinvändning mot den socialdemokratiska utrikespolitiken, att vi har varit alltför moraliska? Det är tydligt att han är selektiv i sin argumentation. Koivisto har sagt förnuftiga saker som jag refererat till, vilket man här tycker är mycket anmärkningsvärt. Jag sade också att vad som är finska intressen när det gäller östrelationerna i huvudsak är även svenska intressen, och det står jag för. Det finns ett nära samband och vi gör klokt i att samordna oss. Det bör observeras att Finlands, Norges och Sveriges regeringar i denna 47 fråga har agerat på exakt samma sätt, vilket har varit en klok linje att följa. Balterna förtjänar uppmuntran i sin kamp för ökat oberoende, men de är inte hjälpta av riksdagsoch regeringsuttalanden som i sak skulle innebära en direkt inblandning iden pågående konstitutionella debatten i Sovjetunionen. Däremot kan naturligtvis partier och folkrörelser i vårt land ge uttryck för sympati för de baltiska kraven.
Fru talman! Det kan möjligtvis vara lite svårt att genmäla mot Sture Ericson, därför att hans replik gav ett ganska splittrat intryck. När det gäller att moderaterna skulle ha visat noll intresse för den baltiska frågan, vill jag, för att nämna ett exempel, påpeka för Sture Ericson att det faktiskt inte är någon socialdemokratisk motion som ligger till grund för detta betänkande. Vidare deltog vi i en interpellationsdebatt här i kammaren i våras. Såvitt jag kan erinra mig är Sture Ericson, med sitt ”nyanserade” begrepp ”tokstolligheter”, den ende som använt okvädingsord i denna debatt. Det är ett begrepp som han åsatt bl.a. de krav som framförs enligt en Europarådsresolution. Jag har på intet vis okvädat utrikesministern. Tvärtom, kan jag försäkra Sture Ericson att utrikesministern hitintills i den här debatten varit mycket nyanserad. Han har undvikit att ta just den typ av ord, som Sture Ericson brukar i detta sammanhang, i sin mun. Fru talman! En viktig fråga är ändå vad Sture Ericson verkligen anser, då vi här fått höra att vi skall strömlinjeforma svensk utrikespolitik i denna fråga så att den överensstämmer med den politik som president Koivisto är företrädare för, och vad Sture Ericson anser om — som tidigare påpekades — det systemskifte eller doktrinskifte som detta innebär för den svenska utrikespolitiken. President Koivisto är säkert en mycket klok man, men han för en utrikespolitik utifrån det finska perspektivet, och utifrån den grundval som finsk utrikespolitik normalt vilar på. Det är inte samma sak som att vi här skall ha en president Ericson i kammaren som totalt undviker att ta någon ställning till om det vore bra med en framtida självständighet för de baltiska staterna. Jag skulle därför vilja fråga Sture Ericson: Om vi rensar undan sådana okvädingsord som tokstolligheter och annat, vad anser Sture Ericson? Hoppas Sture Ericson att de baltiska staterna skall få en ökad självständighet?
Fru talman! Jag håller givetvis med Sture Ericson om att vi inte har någon anledning att ”blåsa på” utvecklingen i de baltiska staterna. Det är verkligen inte vår uppgift, och jag kan heller inte se att det finns något som helst behov av en sådan insats. Det är ju därför som vi inte föreslagit någonting sådant. Vår reservation uttrycker en förhoppning om ett positivt resultat av den process som nu pågår och av de initiativ som har tagits. Jag kan inte inse att det skulle vara att ”blåsa på”. Vad är det som är förgripligt i att hoppas på ett positivt resultat? Sture Ericson polemiserar mot något som i varje fall kammaren inte har att ta ställning till nu. När Sture Ericson skall förklara sina uttalanden beträffande Koivisto och den svenska utrikespolitiken på det här området visavi den finska, tycker jag Prot. 1988/89:30 att förvirringen bara ökar. Vad han nu säger är, om jag förstår det rätt, att vi 23 november 1988 bör samordna oss med den finska politiken österut, i varje fall idet här. ZG sammanhanget. Jag undrar om det är en socialdemokratisk uppfattning att Sverige i sin östpolitik skall samordna sig med den finska politiken. Vi vet ändå att den finska politiken måste utgå ifrån bl.a. att Finland har ett särskilt avtal med Sovjetunionen och att den svenska positionen är något annorlunda. Jag måste säga att min förvåning har stegrats under debattens lopp, och jag är väldigt nyfiken på att få klarhet i om det är en ny socialdemokratisk uppfattning att den svenska politiken österut skall samordnas med den finska.
Fru talman! Utvecklingen i de baltiska staterna går nog av sig själv. Sveriges och Finlands regeringar och andra regeringar tror jag inte kan göra så mycket till eller från i det fallet. Sture Ericson likställer de finska särskilda relationerna till Sovjetunionen med de svenska och drar av detta slutsatsen att finska och svenska intressen vad gäller relationer österut i stort sett är identiska. Detta är mycket egendomligt. Den fråga som man kan ställa är: Varför i all världen meddelas denna stora nyhet på detta sätt — i en mer eller mindre tom kammare? Det är ju en sensation, och det borde meddelas på ett något mer högtidligt sätt att Sture Ericsons parti nu står för en ny utrikespolitisk doktrin. Men jag tror egentligen inte att han menar detta. Jag tror att det är så att hans motstånd mot att följa utskottsminoriteten beror på den gamla polemiken mellan honom och Gunnar Hökmark i våras. Men det är ju historia, och båda parter är överkörda av den faktiska utvecklingen i Baltikum. Detta borde kunna läggas åt sidan nu. Sture Ericson har inte visat vad som är fel i minoritetens förslag till skrivning, och då tycker jag att han i stället borde kunna ansluta sig till den.
Fru talman! Gunnar Hökmark har beskyllt oss för kallsinnighet och för att inte vilja stödja balternas sak. Han har använt ord som ”moraliskt underkännande” och annat som han vräkte ur sig i sitt första inlägg. Allt detta är naturligtvis till för att dölja att han sitter här i dag och voterar för ett avslag på sitt eget yrkande. Beträffande referensen till Europarådet: Vilken västeuropeisk regering har följt uppmaningen i den resolutionen? Svara på det när ni får möjlighet till det. Vad gäller vårt handlande och vår samstämmighet i Norden ber jag att få upprepa: Den finska, norska och svenska regeringen har agerat på precis samma sätt när det har gällt den aktuella utvecklingen i Baltikum. Precis samma kritik har framförts från vissa kretsar i Finland, Norge och Sverige mot att man inte har varit mer hurtfrisk och ”blåst på”. Huvudargumentet mot en sådan strategi är just detta att man inte skulle hjälpa balternas sak genom att från regering och riksdag försöka blanda sig i en konstitutionell debatt, som just nu pågår med högsta intensitet i Sovjetunionen. Gunnar Hökmarks yrkande är extremismen i den här debatten. Nu tar han avstånd från det själv — det är en tillnyktring. Beträffande allt detta som framställts som så sensationellt i fråga om Koivistos sätt att agera vill jag säga: Om man seriöst vill studera svensk utrikespolitik kan man konstatera att vi för en försiktig östpolitik. Det har att göra med våra egna säkerhetspolitiska intressen och också med Finlands säkerhetspolitiska intressen. Någon samstämmighet finns naturligtvis inte, men det finns en ömsesidig hänsyn som är mycket viktig i det här sammanhanget. Denna politik har hittills varit framgångsrik, och den skall vi fortsätta med. Jag ber att få hänvisa till mitt inledningsanförande och göra konstaterandet att vad vi här diskuterar är sådant som man bör diskutera med större eftertänksamhet än den herrar Hökmark, Holmberg och Granstedt har presterat i den här debatten. Vi talar här om ganska allvarliga ting, och då skall man inte ”blåsa på” som ni har gjort, utan man skall tänka sig för litet grand.

Fru talman! Det som verkade otänkbart för knappt ett år sedan är just nu verklighet. Det pågår en intressant process i de tre baltiska staterna. Det är årtionden av diskriminering, övergrepp och s.k. russifiering som de baltiska folken öppet revolterar mot. De kräver sin självklara rätt till självbestämmande. De kräver rätten att fritt få utöva sin kultur. Och de kräver stopp på den långtgående miljöförstöringen. Vänsterpartiet kommunisterna anser att det är av stor betydelse för socialismens sak i hela världen att den nya politiken, perestrojka och glasnost, skall kunna fullföljas trots tröghet och motstånd. Då blir det också möjligt för Estlands, Lettlands och Litauens folk att få sina nationella demokratiska och kulturella rättigheter tillgodosedda. Men det gäller också andra sovjetrepubliker. Vi anser att det är viktigt att Sverige i de former som bäst gagnar den nuvarande processen i Baltikum utvecklar utbytet och kontakterna med de baltiska folken. De nya möjligheter till ökade kontakter med Sovjetunionen som skapas genom Gorbatjovs politik bör vårt land också ta till vara. Det har talats om föredömen i debatten. Som alla förstår kan Gunnar Hökmark inte vara mitt föredöme — också jag har nämligen ett sådant. I själ och hjärta är Gunnar Hökmark mycket förskräckt över perestrojka och glasnost och förskräckt för att den politiken skall lyckas. Han är nästan lika förskräckt över glasnost och perestrojka som Ceausescu i Rumänien. Mitt föredöme är faktiskt de baltiska folkens kamp och dessa folks förmåga att avgöra vad som är möjligt att åstadkomma just nu och vad som sedan måste vara nästa steg och steget därefter. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Prot. 1988 republikerna Omvänt kan jag säga att Bertil Måbrink inte är något föredöme för mig. Beträffande utvecklingen i Sovjetunionen och Östeuropa kan jag ärligt och uppriktigt säga: Det finns ingenting som rymmer så många spännande inslag och som hela den fria världen har så mycket att hoppas på som detta. Vi ser de första tendenserna till en konstruktiv uppluckring av det kommunistiska system som Bertil Måbrink och hans föredömen i så många andra fall alltid har värnat om.
Fru talman! Även om det vore frestande skall jag för dagen avstå från att kommentera det förflutna som det parti som Bertil Måbrink tillhör har i fråga om att sprida information om verkligheten i Baltikum. Jag skall bara konstatera att han nu från talarstolen säger att det är viktigt att perestrojkan kan fullföljas. Detsamma sade jag själv, och exakt detta är bakgrunden till den mening som minoriteten i utskottet vill ha in i riksdagens uttalande. Jag tycker därför att Bertil Måbrink borde rösta för minoritetens förslag.
Fru talman! Jag förstår inte minoritetens reservation. Den är en strid om påvens skägg. Det är tydligen så att de tre borgerliga partierna till varje pris även nu skall markera något slags oenighet. Det är beklagligt att de borgerliga partierna har gjort den här reservationen. Jag tror inte att folkfrontens ledning och de som ingår i folkfronten i de tre baltiska staterna är angelägna om den markering som ni har gjort. Även vi har naturligtvis haft ett förflutet som vi har tvingats göra upp med. Det gjorde vi redan 1964, och det skäms vi inte för. De som har varit uppe i debatten här bör ha klart för sig att det var redan 1964. Det vore klädsamt om de borgerliga partierna, särskilt moderaterna och folkpartiet, gjorde upp med sitt förflutna någon gång. Hitintills har de emellertid inte gjort det. Det gäller händelser som har ägt rum i vårt land, exempelvis övergrepp mot kommunistiska partiet och dess medlemmar. Hitintills har ni dock vägrat att göra upp med de fula fläckar som ni har på er.

Fru talman! Det som nu händer i Sovjetunionen kan komma att vara det mest avgörande som sker i vår omgivning, kanske i hela världen i vår tid. Det är visserligen inte första gången ett supermaktsvälde upplöses och inte heller första gången en centralstyrd diktatur ersätts av nationell mångfald och demokrati. Men det är nog, om det lyckas, första gången det sker under fredliga former. Ur grön synvinkel är perestrojka och glasnost välkomna paroller, inte bara därför att de kan komma att betyda ökad demokrati och stabilare fred, utan också därför att det är en politik som kan förverkliga en 51 av den gröna rörelsens grundläggande övertygelser, som Schumacher har uttryckt det: litet är vackert. Det nödvändiga och viktiga internationella samarbete som vi givetvis stöder bör genomföras som funktionellt samarbete mellan likaberättigade parter och regioner, inte genom centraliserade överstatliga diktat. Därför välkomnar vi en uppluckring av det sovjetiska systemet, och vi hälsar såväl armeniers som balters självständighetssträvanden med glädje och hoppas att dessa folk skall lyckas balansera, så att stalinister och reaktionära centralister inte skall återfå herraväldet. Vi beklagar att socialdemokratisk försiktighet har gjort att utskottet inte enigt har kunnat uttala sig för ökat självbestämmande för de baltiska folken. Därför ställer jag mig bakom den reservation som har avlämnats av de borgerliga partierna. Samtidigt kan jag inte underlåta att konstatera att de borgerligas lovsånger till små folks självbestämmande klingar ganska falska, när man betänker att dessa samma partier vill avveckla det svenska självbestämmandet. I går sade t.ex. Hadar Cars här i klartext i talarstolen att han för Sveriges del vill avveckla sådana utslag av självbestämmande som man vill införa för Estlands del. Estland hyllas för att det vill ha egen valuta och egen centralbank. I Sverige blir de gröna förhånade när vi vill behålla en svensk centralbank och svensk valuta. Estlands gröna hyllas för att de vill ha ökad självtillit i sin ekonomi. Gunnar Hökmark har i dag sagt att han vill att Estland skall få ökad ekonomisk självständighet. Också Håkan Holmberg menar att självstyre i ekonomiskt avseende är viktigt för Estland. Jättebra! Vi stöder det helhjärtat. Men vi blir då litet förvånade när Sveriges gröna förhånas när vi vill minska exportberoendet och när vi motsätter oss att bli ekonomiska betjänter åt Bryssels byråkrater och Frankfurts bankirer. Vad är det som gör att ni stöder Estlands grönas grundläggande krav, medan ni förhånar och förlöjligar Sveriges grönas grundläggande krav? Och dessutom: Den centralisering i Västeuropa som de borgerliga strävar efter är kanske det största hotet mot balternas självbestämmande. Håkan Holmberg sade här att vi inte kan göra mycket åt det som sker i Baltikum. Nej, vi kan inte göra så mycket direkt, men vi kan göra en del indirekt. Om EG underkastelsen fortsätter och Sverige blir en lydstat i den västeuropeiska supermakten, vad kommer då Moskva att göra med balterna? Då finns det en risk för att de borgerliga får stå där med skammen, om de baltiska folkens frigörelse, som ni nu säger att ni hyllar, stupar på grund av en stalinistisk renässans i Moskva, en stalinistisk renässans som kan drivas fram av den västeuropeiska centralismen. Här har också talats om samordning med Finlands utrikespolitik. De borgerliga försöker blåsa upp en stor strid kring det, men jag tycker inte att det finns så mycket substans i deras agerande. De borgerliga, som vill samordna utrikespolitiken med Bryssel, som vill att vi skall träda in i EG:s utrikespolitiska samarbete, som vill att vi skall gå i grupp med en fransk kärnvapenpresident och den västtyska högern! Nej, vi slår vakt om en svensk självständig utrikespolitik, men måste vi välja, samarbetar vi hellre med våra nordiska vänner än med Brysselbyråkraterna och det mellaneuropeiska storkapitalet. Fru talman! Det bästa stöd vi kan ge de baltiska folkens strävan efter ökat självbestämmande är att slå vakt om vårt eget politiska och ekonomiska självbestämmande.
Fru talman! Per Gahrton talar om socialdemokratisk försiktighet och ställer sig bakom den borgerliga reservationen. Det hade varit av värde att få det registrerat i utskottets handlingar, genom att någon miljöpartist hade varit närvarande när vi justerade våra beslut. Låt mig bara säga att jag naturligtvis inte har någonting emot att de gröna vill uttrycka sympati för och på olika sätt vill uppmuntra den baltiska frigörelseprocessen. Däremot bör man faktiskt tänka sig för litet grand beträffande när man gör det och vilka fora man använder. I utskottsskrivningen slår vi fast att de inte är hjälpta i Baltikum av att riksdag och regering blandar sig i den konstitutionella debatt som nu pågår i Sovjetunionen om hur federationen skall se ut och hur relationerna skall vara mellan delstater och centralmakt. De är inte hjälpta av officiella inlägg i den debatten. Däremot kan naturligtvis partier — såväl Per Gahrtons som mitt parti — och folkrörelser i detta land ge uttryck för sin sympati och instämma i kraven. Jag skulle också vilja säga att vi skall ta kontakt med meningsfränder i Baltikum i högre grad än vad vi har gjort hittills. Jag har refererat till de vänortskontakter som en socialdemokratisk ledamot har försökt främja. På den linjen kan man gå mycket längre. Det är på det sättet vi kan främja denna frigörelseprocess. Däremot kan det faktiskt vara farligt för balternas sak om vi uppträder på ett sådant sätt att det uppfattas som om Sveriges riksdag och regering är pådrivande i en eller annan riktning i den konstitutionella debatt som Sovjetunionens ledning nu för.
Fru talman! Jag tror att vi har fått en förklaring till miljöpartiets isolationistiska attityd när det gäller relationerna till den europeiska gemenskapen. Det är uppenbarligen så att Per Gahrton inte kan se någon skillnad mellan å ena sidan det sovjetiska imperiet med dess planhushållningsekonomi och extrema centralism och å andra sidan en frivillig sammanslutning av demokratiska nationer som baserar sin ekonomi på öppenhet och liberalism. Om man inte kan se denna fundamentala skillnad, är det förståeligt att man känner en rädsla inför allt vad Bryssel heter. Sedan tror jag också att Per Gahrton skall akta sig för att alltför mycket likställa sig med de gröna i Baltikum. De söker sig nämligen till Europa, medan de svenska miljöpartisterna vänder sig ifrån. De baltiska folkens engagemang för miljön är en revolt mot just den centralism och dirigism varmed miljöpartiet försöker lösa miljöproblemen i Sverige. De gröna i Baltikum liksom alla andra aktivister i Baltikum arbetar för en politik som skall liberalisera och frigöra ekonomin, eftersom de inser vilken dynamisk effekt det kan ha för miljö, kultur och demokrati. Där Per Gahrton hellre vill reglera och försluta vill man i Baltikum öppna upp. Medan Per Gahrton i Sverige vill minska export och minska import, så är ett av de viktigaste krav som förs fram till grund för frigörelsesträvandena i Baltikum just att öka handeln med omvärlden och öppna fönstren. Jag tror att det skulle vara utomordentligt svårt att hitta en enda est som skulle kunna solidarisera sig med miljöpartiets tes om att transporter är ett misslyckande. I Estland, Lettland och Baltikum i övrigt ser man nämligen vilken betydelse fria kommunikationer har, vad det betyder att ha möjligheter att resa och handla. De söker sig till Europa. Jag är helt övertygad om, fru talman, att om Per Gahrton hade levat i Baltikum och där tillhört de gröna, så hade han stått upp för idéer och åsikter som han här i Sverige motarbetar.
Fru talman! Jag tycker att Per Gahrton gör sig överdrivna föreställningar om innehållet i många av de krav som ställs i Baltikum. Jag har inte hört talas om någon enda som vill isolera landet från resten av Sovjetunionen, bryta de ekonomiska förbindelserna i den riktningen. Jag har inte heller hört talas om någon som inte är intresserad av att få ett utvidgat samarbete — naturligtvis på lika och anständiga villkor — med såväl övriga Sovjetunionen som länderna runt omkring och ytterst med hela Europa. Vad det handlar om är ju att få likvärdiga villkor inom ramen för samarbete där alla parter respekterar varandra och att själv kunna avgöra hur man vill forma både sina relationer till andra länder och sitt eget samhälle. Vi har ju t.o.m. sett i tidningarna — i varje fall har jag gjort det, och det kanske även Per Gahrton har gjort, om han tänker efter — bilder på letter i Riga som demonstrerar under plakat där det står ”Ett självstyrande Lettland i ett enat Europa” och annat i den stilen. Det antyder vad det är fråga om från baltisk horisont. Per Gahrtons liknelser med EG håller kanske, om man accepterar att Per Gahrtons analys av EG är den enda möjliga och enda trovärdiga. Jag accepterar inte den utgångspunkten, och jag tror inte att så många andra gör det heller.

Fru talman! Min analys av EG är EG:s egen analys. Det borde snart stå klart för den här kammaren och i den svenska debatten att EG syftar till att bygga en västeuropeisk supermakt. Det är naturligtvis på den grundvalen som våra jämförelser är de relevanta. Vad letter, ester, balter och andra folk vill är just att ha ett självbestämmande i samarbete. Men det är klart att det skall vara i samarbete. Det är ju bara genom Gunnar Hökmarks sätt att måla nidbilder av vår syn som man kan få fram en motsättning. Genom att envist föra fram sitt postulat om att vi är isolationistiska kan han få fram en motsättning. Tag i stället ad notam vad det är vi egentligen strävar efter, t.ex. att vi givetvis kan skriva under paroller som ”Ett självständigt Lettland” eller för den delen ”Ett självständigt Sverige i ett enat Europa”, om man med ett enat Europa menar ett Europa på de jämställda villkor som Håkan Holmberg talade om. Det är jättebra! Om man kommer ihåg att Europa inte bara har 12 länder utan 34 självständiga stater, då skall vi gärna medverka i detta gemensamma Europa av självständiga länder, stater och regioner Prot. 1988/89:30 tillsammans. Det är precis det som vi strävar efter. = - 23 november 1988 Jag skall noga minnas för framtiden Gunnar Hökmarks fantastiska plädering här för grön politik och vidarebefordra den till våra estniska gröna SKAR vänner. Kanske är det så att det är mycket konjunkturbetonat att från e MAEES 3 republikerna moderat sida plädera för dem som protesterar mot regimer som moderaterna inte gillar. Egentligen är det inte de grundläggande principerna som man gillar, utan man ser dem som vapen i stormaktsspelet. Det luktar ganska mycket kalla kriget. Det är klart att grön politik i Estland inte i alla detaljer kan vara detsamma som grön politik i Sverige. Moderat politik i Sverige är inte, brukar det heta, samma sak som moderat politik i England, för att ta ett exempel. Om det finns något vett i politiken måste ju ideologierna anpassas efter de lokala förutsättningarna. Är man grön i ett totalitärt samhälle, då strävar man efter ökad frihet. Är man grön i ett samhälle där det är de stora byråkratierna och de stora företagen som styr, då strävar man efter andra lösningar i detalj. Konstigare än så är det inte med den saken. Sedan sade Sture Ericson att han hade velat ha vårt stöd för den borgerliga reservationen i skrift. Det hade naturligtvis varit praktiskt. Men vi har inte i miljöpartiet haft åtta möjliga suppleanter att ta till i alla lägen, utan vi har haft en. Därför kan sådana olycksfall i arbetet inträffa. Nu har vi emellertid fått ytterligare suppleanter, och då skall vi för det praktiska arbetets skull nog se till att skriva in våra reservationer redan i betänkandet. Men jag vill gärna säga att ni ändå inte skall lita på det i alla lägen. Vi tillhör nämligen ett parti som menar att besluten fattas här i kammaren efter debatt. Det skall vara varje enskild riksdagsledamots rättighet att lyssna på debatten och ta hänsyn till sakargument som ges. Därför kan det mycket väl hända och kommer säkert att hända att gröna ledamöter röstar på ett annat sätt än vad som står i förhandstrycket. Det är då inte misstag i arbetet utan uttryck för att gröna riksdagsledamöter är självständiga varelser de också, precis som vi vill att nationerna skall vara, som inte lyder några centralistiska piskor, precis som vi inte vill att nationerna skall behöva göra.
Fru talman! Det är inte att måla någon vrångbild av miljöpartiet att säga att det är isolationistiskt. Om man i sitt partiprogram hävdar att transporter är ett misslyckande, och om man genom tullar och energiavgifter i praktiken vill säga upp de avtal på handelsområdet som Sverige i dag har, kan bilden inte bli en annan. Såväl i EG-debatten som i denna debatt här i dag har det varit slående hur gärna Per Gahrton, när han tagit upp EG-frågan, som en sjöman i Alexandria refererat än till sina vänner i Baltikum, än till Margaret Thatcher i England. Det som förenar esterna, letterna och litauerna, som i Baltikum söker närma sig Europa, med Mrs Thatcher, som man i andra sammanhang åberopar, är att de anser att det europeiska samarbetet är bra, eftersom det stärker en europeisk kärna, som också i ett öst-väst-perspektiv är av stort värde. Det är inte någon tillfällighet att en lång rad olika öststatsländer i dag begär att få ett ekonomiskt samarbete på en så hög nivå som möjligt med den europeiska gemenskapen. De ser nämligen den » framtida visionen av det europeiska samarbetet. Medan Per Gahrton här i kammaren utmålar EG som en centralistisk skräckbild, ser folken i dessa länder och stater den europeiska gemenskapen som ett medel för att frigöra sig och för att därigenom uppnå litet mer av nationell självständighet och suveränitet. Det är ju det som det handlar om. Vare sig vi lever i öst eller i väst kan vi genom samarbetet vinna suveränitet, och kan vi stärka Europa genom att samarbeta inom ramen för den europeiska gemenskapen, stärker vi också de europeiska folkens förutsättningar att forma sin framtid.
Fru talman! Det är bra om miljöpartiet har för avsikt att i framtiden delta mera i utrikesutskottets arbete. Även om man naturligtvis formellt fattar besluten här i kammaren, har man nytta av att delta i förarbetet och beredningsarbetet. Man får mycket information, om man sitter med i utskott. Speciellt för ett nytt parti är det kanske av stort värde att informera sig i sakfrågorna. Det gäller kanske särskilt utrikespolitiska frågor. Det är inte säkert att Per Gahrton och miljöpartiet hade bestämt sig för ett stöd för den borgerliga reservationen, om man hade varit med i utskottets detaljerade genomgång av de här frågorna.
Fru talman! Jag vill bara reagera mot Per Gahrtons sätt att beskriva de gröna i Estland som något slags självklar motsvarighet till miljöpartiet i Sverige. Av naturliga skäl är det så i de baltiska länderna att miljöorganisationer, folkfronter, partiet och andra typer av medborgargrupper går mycket i varandra. Samma personer är verksamma på många håll. Man kan säga att hela denna medborgarrörelse innefattar hela det politiska spektrum som är normalt it.ex. vårt land. Även vi har träffat, säkert också andra, representanter för de estniska gröna. De har också besökt Sverige och talat sig varma för ökat ekonomiskt samarbete, för joint venture-företag som det brukar kallas, flera utländska investeringar, studentutbyte — dvs. en rad konkreta saker som faktiskt också ingår i exempelvis EG-samarbetet. Jag tror att många skulle bli rätt förvånade om de hörde Per Gahrton här i dag.
Fru talman! Det tror jag inte alls. Det är just den sortens konkreta samarbete som vi, trots de nidbilder som ständigt sprids av framför allt de borgerliga partierna, inte motsätter oss när det gäller det västeuropeiska samarbetet. Det gäller de sociala och miljömässiga försämringarna som kommer, inte minst en smyganslutning till en ny supermakt. Det är detta som vi motsätter oss. Därför finns det inte, såvitt jag har kunnat utröna, någon motsättning i grundsynen mellan oss och de estniska gröna. Jag tycker att Sture Ericson slår något under bältet och dessutom felaktigt. Han vet mycket väl att jag har deltagit i de förberedande diskussionerna om det här betänkandet men att vår suppleant på grund av, som jag sade, ett olycksfall i arbetet inte kom till det sammanträde där betänkandet justerades, men realarbetet beträffande betänkandet var ju avslutat. Så det där tycker jag faktiskt var någonting som inte borde vara med i protokollet. Gunnar Hökmark kastar på något sätt masken steg för steg. Jag börjar förstå att lösgörandet av Estland, Lettland och Litauen ändå var det som Gunnar Hökmark innerst önskar. Han tänker sig tydligen att man skall dra in dessa länder i det västeuropeiska samarbetet. Det handlar alltså om en förlängning av det gamla klassiska kalla kriget.

Det vore verkligen fruktansvärt om det gavs intryck av att det här finns krafter som vill förflytta de baltiska länderna från öst till väst. Om man på socialdemokratiskt håll uppfattar saken så, kan jag förstå en del av den socialdemokratiska skepsisen. Vi läser icke in detta i den borgerliga reservationen. Hade vi gjort det skulle vi inte ha stött den.
Fru talman! Det enda som jag här har yttrat är att det är angeläget att på olika sätt öka det ekonomiska samarbetet över gränserna i Europa. Därvidlag är den europeiska gemenskapens samarbete en oerhört viktig kärna. Folken i Östeuropa betraktar i dag detta samarbete som en möjlighet, dock inte för att skapa ett nytt block. Det rör sig om det mycket naturliga och självklara att människor som lever i fattiga länder ser den uppenbara nyttan med den välfärd som skapas. Det gäller transporter, handel och gemensamt samarbete över gränserna. Så enkelt är det. I det behöver man inte läsa in någonting av kallt krig, om man inte är mycket skeptisk mot allt vad fri handel heter.
Fru talman! Jag skall inte förlänga debatten i det oändliga utan bara ställa en avslutande mycket konkret fråga till Gunnar Hökmark. Den estniska frihetsrörelsen och de estniska gröna kräver en estnisk valuta och en estnisk centralbank. EG-samarbetet syftar till att avskaffa de enskilda nationernas valuta och de enskilda nationernas centralbank. Stöder Gunnar Hökmark de estniska grönas krav på att få införa estnisk valuta och estnisk centralbank, eller stöder Gunnar Hökmark de svenska grönas krav på att få behålla svensk valuta och svensk centralbank?
Fru talman! När det gäller valutan, Per Gahrton, kan vi nog känna oss mer eniga. Jag skulle inte ha någonting emot om de baltiska folken får sin egen valuta. Jag hoppas att de inom ramen för den process som nu pågår skall kunna uppnå vad de själva önskar. Det skulle vara rätt bra om vi kunde ha vår egen valuta. Per Gahrton brukar åberopa att Margaret Thatcher är anhängare av egen valuta. Så om Per Gahrton den engelska bakvägen har smugit sig in i den konservativa rörelsen är det inget fel i det.
Fru talman! Då vill jag bara konstatera att en riksdagsdebatt för ovanlighetens skull har lett fram till ett konkret och ganska intressant besked, nämligen att moderaterna kommer att motsätta sig sådant inom EG och inom EG-anpassningen som leder till att den svenska valutan avvecklas. Gunnar Hökmarks uttalande kan knappast tolkas på annat sätt.
Fru talman! Bara för att undvika de oklarheter som demagogen Per Gahrton försöker skapa vill jag säga följande. Om vii en frivillig sammanslutning i en avlägsen framtid väljer att samarbeta också beträffande valutan, är detta någonting diametralt annat än den tvångssituation som de baltiska folken lever i. Än en gång vill jag säga att det beklagliga i den här debatten är att Per Gahrton förväxlar det sovjetiska imperiets diktatur och den centralistiska planhushållningen med det frivilliga samarbete mellan demokratier som pågår inom den europeiska gemenskapen. Om Per Gahrton kunde förmå sig att se denna skillnad, skulle han också bedöma de olika processer som nu pågår på ett helt annat sätt.
Fru talman! Jag konstaterar bara, att när Gunnar Hökmark drog sig tillbaka från sin motion i det ärende som ursprungligen var uppe, tog det i varje fall några månader, innan han tog avstånd. Här tog det ungefär 30 sekunder, innan han sprang ifrån ett ganska intressant besked till Sveriges riksdag.
Fru talman! Det börjar bli litet besynnerligt. Per Gahrton verkar hela tiden ägna sig åt ett slags konstaterande som innebär attack. Jag har inte sprungit ifrån min motion. Jag hoppas att de baltiska folken i framtiden, liksom många andra folk, skall få avgöra sin framtid själva. Detta är ett minimikrav, vilket jag hoppas att även Per Gahrton anser.

Fru talman! Det finns ett ställningstagande i utskottets betänkande som är enigt men som likväl förtjänar uppmärksamhet i kammarens debatt. Det gäller det mycket klara avståndstagandet från de etiopiska myndigheternas försök att utnyttja svälten genom att hindra hjälptransporter till nödlidande. Den etiopiska diktaturen måste ses som en av de mer samvetslösa regimerna i världen i dag. Det är bra att utskottet genom sitt betänkande så — Prot. 1988/89:30 klart tar ställning för fri lejd för hjälptransporter samtidigt som man slår fast 23 november 1988 att frågan om fri lejd bör aktualiseras av den svenska regeringen inom FNs = dy od ooonooonm Genom denna klara deklaration ansluter sig Sveriges riksdag till alla dem som redan tidigare förklarat sig vilja reagera mot den gränslösa samvetslösheten genom att låta världssamfundet artikulera kraven på fri lejd. Fru talman! Den etiopiska regimen symboliserar den afrikanska socialismens ekonomiska, politiska och moraliska bankrutt. Kriget, oförsonligheten, förtrycket, terrorn, de tvångsmässiga bybildningarna, kollektiviseringen av jorden, planhushållningen och folkförflyttningarna bygger på en dogmatik som skapar förakt för människorvärdet och som sätter den politiska utopin före freden, de mänskliga frioch rättigheterna och den ekonomiska utvecklingen. Därför ser vi det omåttliga förtrycket, därför ser vi det dogmatiska genomförandet av en socialism som fördärvar jordbruk, en gammal kultur och gamla bytraditioner och därför ser vi ett krig som regimen inte ens velat erkänna, därför att det inte stämmer med den egna dogmatiken. Det har för Etiopiens diktatur varit lättare att offra människoliv i kriget, i terrorn, i svälten och i bombningarna än att offra hopplöst misslyckade idéer. Det krig som nu pågått i nästan 30 år kan karakteriseras som en av världens största eländeshärdar. Gigantiska hungerkatastrofer och ett omfattande krig har krävt miljontals offer. Just nu är detta ett av de större regelrätta krig som pågår. Det kan inte vinnas av någon. Det inser varje förnuftig betraktare. Ändå mobiliserar regimen i Addis Abeba landets resurser och unga män som om det vore möjligt. Man kan fråga sig hur ett tillskapat lidande kunnat fortgå så länge utan våldsamma reaktioner i den internationella världsopinionen och utan att denna konflikt kommit högst upp på den internationella politikens agenda. Man kan på samma sätt fråga sig varför inte Sverige med gamla och traditionella kontakter rakt in i det etiopiska samhället ägnat en prioriterad del av sitt utrikespolitiska engagemang till att uppnå en fredlig lösning. I Etiopien, där vi funnits länge som biståndsgivare och där vi haft en lång rad olika kontakter och relationer, hade ju våra insatser kunnat betyda något om vi ansträngt oss för att medverka till en nationell försoning. Det är emellertid ingen överdrift att konstatera att tyngdpunkten i svensk utrikespolitik legat på andra delar av vår värld, där Sveriges inflytande varit mindre men där man möjligtvis lättare kunnat fånga applåder. Etiopien är på det viset ett exempel på hur den afrikanska socialismens diktaturer kunnat tillåta sig ett förtryck, som inte mött annat än sparsamma reaktioner från inte bara Sverige utan även Västeuropas demokratier i övrigt. Därmed har länder som Sverige svikit en viktig uppgift, nämligen att stå upp för frihet och fred och att verka för demokrati och marknadsekonomi även gentemot socialistiska diktaturer eftersom det är nödvändigt för freden och välfärden. Nu är det dags att vi överger denna lättfärdiga inställning. Utskottsbetänkandet är på många sätt ett steg framåt i en sådan process, även om det kunde ha gjorts till ett längre steg. Det är en illusion att en fredlig lösning kan 59 uppnås utan att världssamfundet tar initiativ till en folkomröstning om Eritreas framtida status. Om man sätter formalistiska bekymmer före kraven på en folkomröstning hamnar man visserligen inte i konfrontation med OAU, men man tar inte i praktisk politik ställning för freden. I praktiken betyder denna attityd att man är beredd att låta kriget fortgå hellre än att få kritik från ett antal afrikanska stater, stater som vi normalt brukar hävda att vi har goda kontakter med. Mot den bakgrunden vill jag gärna säga att utskottets skrivningar om en folkomröstning är bra, men man kunde ha gjort det mera aktivt genom att föra upp frågan till FN. Det hade varit naturligt. Då hade man nämligen också tagit på sig att driva detta krav i de internationella fora som finns tillgängliga. FN är ett naturligt forum, eftersom FN en gång gav Eritrea den status som en självständig enhet i federation med Etiopien som det fick 1950. Precis som FN av motsvarande skäl har ett ansvar för Namibia, finns det i dag anledning att FN tar ett ansvar för den framtida fredliga utvecklingen i Etiopien och Eritrea. Fru talman! Sverige har som ett land med gamla kontakter och som en långvarig biståndsgivare en möjlighet att sätta fredsprocessen i centrum för kommande kontakter och samtal. Om vi sätter kraven på en fredlig lösning och nationell försoning främst, kan vi spela en roll för att påskynda kontakterna mellan parterna. Genom att verka för en folkomröstning står vi upp inte bara för en demokratisk princip, utan också för något som kan vara ett konkret steg till en fredlig utveckling. Den fredliga utvecklingen kan vi stimulera genom att föra upp frågan om de mänskliga rättigheterna i Etiopien till debatt och kontinuerlig uppföljning. Genom att verka för att en kommissarie för de mänskliga rättigheterna i Etiopien tillsätts av FN sätter vi ett tryck på dem som i dag genom sitt förtryck hänvisar dem som inte accepterar dagens situation i Etiopien och Eritrea till militärt våld. Fru talman! Jag ber att mot bakgrund av detta få yrka bifall till reservationerna 1 och 2, som behandlar Eritreas status och en FN kommissarie för de mänskliga rättigheterna.

Fru talman! Låt mig börja med ett citat av Basil Davidson: ”Varför måste detta förfärliga krig fortsätta, och hur länge? Man måste inse att det eritreanska nationella motståndet, som byggts upp under ett kvarts sekel till sin nuvarande omfattning, dvs. mer eller mindre ett totalt folkkrig, är varken ett inbördeskrig eller ett rebelluppror i en etiopisk provins. Det är ett krig som präglas av antikolonial eller antiimperialistisk nationalism, ett krig som förs mot en skrupellös fiende, ett krig som är djupt förankrat i lokal lojalitet i likhet med varje annat liknande motstånd vi känner från Asien, Afrika eller vårt eget nazistockuperade Europa. Motståndet kommer inte att försvinna för att det är obekvämt. Det började med det illegala etiopiska införlivandet av den tidigare italienska kolonin Eritrea 1962, och motståndet kommer att fortsätta tills denna etiopiska ockupation har upphört. — —-- Etiopiens numer blott partiella ockupation av Eritrea förblir lika olaglig, i både juridisk och moralisk mening, som Sydafrikas Prot. 1988/89:30 fortsatta ockupation av Namibia.” 23 november 1988 Så uttrycker sig, fritt översatt, Afrikakännaren Basil Davidson, expert På Tj od om omm den afrikanska kontinentens historia. Kriget i Eritrea har pågått sedan kejsar Selassie införlivade Eritrea med Etiopien. Under mycket diskutabla former och efter starka påtryckningar från Etiopien beslöt det eritreanska parlamentet att upphäva federationen med Etiopien. Vid detta påtvingade beslut föddes det eritreanska motståndet. Efter den etiopiska revolutionen och särskilt sedan 1977 har kriget i Eritrea successivt trappats upp. Krig, svält och flyktingströmmar — all världens elände tycks koncentrera sig till Eritrea. Jag vill upprepa Basil Davidsons fråga: Varför måste detta förfärliga krig fortsätta? Eritreas befolkning har rätt till fred och frihet. De har rätt att själva i fria val bestämma över formerna för sin framtid. En lösning av konflikten i Eritrea måste bygga på dessa förutsättningar, annars kommer aldrig någon lösning till stånd. Utrikesutskottets betänkande ger en på många sätt förtjänstfull redogörelse för bakgrunden till konflikten, men tassar på tå beträffande slutsatserna. Utskottet vågar framför allt inte uttala att befolkningen i Eritrea har rätt att själv forma sin framtid. Jag vill dock betona att utskottet i och med detta betänkande ändå gör något av ett genombrott i Eritreafrågan genom att slå fast att Sverige bör arbeta för en folkomröstning som en del i en förhandlingslösning. Nödvändigheten av en folkomröstning under internationell övervakning kan inte nog understrykas. Det är just mot den bakgrunden som det är så mycket mer förvånande att utskottsmajoriteten inte vill säga rent ut att en folkomröstning handlar om det eritreanska folkets rätt att självt forma sin framtid. Man säger A men vågar inte säga B. Majoriteten förklarar sitt toffeltassande med hänvisningar till OAU:s motstånd mot att över huvud taget diskutera frågan. När det gäller detta motstånd måste man se till bakgrunden. När OAU formades 1962 spelade Etiopiens kejsare Haile Selassie en framträdande roll, inte minst som organisationens förste ordförande. Samtidigt införlivade samme Haile Selassie Eritrea med Etiopien. Vad OAU:s medlemmar än ansåg om detta etiopiska våldförande på ett FN-beslut, har självfallet Etiopiens särställning i OAU minskat organisationens handlingsutrymme i Eritreafrågan. Vidare är inte Eritrea vilket afrikanskt område som helst som kräver självbestämmande. Det är inte rimligt att dra paralleller med t.ex. Biafras självständighetssträvanden. Bakom det eritreanska folkets motstånd finns ett FN-beslut om eritreanskt självstyre, i federation med Etiopien. Det är just detta faktum som skänker en smula hopp. Eritreafrågan är nu mogen att tas upp i FN. Sedan i vintras har FN aktiverat sig kraftigt i olika regionala konflikter: Iran-Irak, Afghanistan och Västra Sahara. Kanske kommer FN nu t.o.m. att behandla frågan om Östra Timor. I ingen av dessa konflikter har FN haft ett så stort ansvar för den uppkomna situationen som just i Eritreakonflikten. Nu finns det dessutom 61 ett starkt intresse hos de bägge supermakterna för att bli av med en lång rad regionala konflikter. Dessutom finns det ett stort intresse i FN för att engagera sig i lösningar av sådana konflikter. Samtidigt är den politiska och militära situationen i Eritrea mera gynnsam än tidigare när det gäller en förhandlingslösning. Tiden är alltså nu mogen för framstötar, inte minst från Sverige, om att FN bör engagera sig i Eritreafrågans lösning. Detta gäller i lika hög grad frågan om en kommissarie för de mänskliga rättigheterna i Etiopien. Men vad gör då den svenska regeringen? Uppenbarligen ingenting! Generalsekreteraren i den eritreanska motståndsrörelsen EPLF är just nu i Stockholm. Såvitt jag förstår är inget sammanträffande på högre nivå planerat med vare sig UD eller någon annan representant för regeringspartiet. Jag vill uppmana socialdemokraterna att dra fördel av den här möjligheten att träffa generalsekreteraren för EPLF. Inte minst bör regeringen ha intresse för att ta del av det fredsinitiativ som nämnde generalsekreterare lanserade för en tid sedan. Ett sådant möte kunde kanske ge regeringen en bättre bild av den ganska nyanserade och förhandlingsvilliga politiska kraft som EPLF utgör. Det förtjänar att framhävas dels att EPLF vid upprepade tillfällen har uppmanat Etiopien att börja förhandla, dels att EPLF klart har uttalat att man respekterar varje utfall av en folkomröstning, även om resultatet inte blir ett eritreanskt självstyre. Det väsentliga är att folket självt får ta ställning till formerna för sin framtid. Herr talman! I kriget i Eritrea bombas hus, skolor och moskéer. I kriget massakreras också åldringar, och barn skjuts ihjäl. Det finns uppgifter om att napalm och splitterbomber används. Det finns även uppgifter om tortyr. Kriget i Eritrea får inte fortsätta. Det återstår för den svenska regeringen att börja utnyttja sina möjligheter att påverka utvecklingen. Hittills har skamligt litet gjorts. Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 2 bbetänkandet.

Herr talman! Det råder väl inget tvivel om att kriget i Eritrea är en av de stora tragedierna i landet. I 27 år har detta krig pågått. Det har förorsakat människorna i området oerhörda lidanden.

Man kan väl t.o.m. säga att kriget är en av orsakerna till de svältkatastrofer som har drabbat just det här området. Det är uppenbart att kriget har varit ett avgörande hinder när det gäller insatserna för att rädda svältens offer. För var och en som känner för människorna i Etiopien och Eritrea måste det vara ett absolut krav att kriget snart får ett slut. Samtidigt borde det vara uppenbart att det inte går att få fred utan att man får en lösning som innebär att det eritreanska folkets rätt att självt bestämma Prot. 1988/89:30 sin framtid respekteras. Föreställningen att det skulle kunna gå att åstadkom 23 november 1988 ma en fred, som byggde på att frihetsviljan i Eritrea helt enkelt knäcktes, borde man inte längre kunna bibehålla ens i Addis Abeba. Därför har vi i utskottsminoriteten klart tagit ställning för en lösning av Eritreakonflikten, som bygger på att man låter människorna i Eritrea själva avgöra vilken framtid deras område skall få — om området skall vara en del av Etiopien, om det skall vara en federation med Etiopien eller om det skall bli en självständig stat. Erfarenheten visar att man inte kan uppnå fred på annat sätt. Det här är inte, som också tidigare talare påpekade, ett utslag av separatism i traditionell bemärkelse. Eritrea är en gammal italiensk koloni. Det var ett FN-mandat som gjorde att det blev en federation med Etiopien. De paralleller med Namibia som redan har dragits är relevanta. Det var genom starka påtryckningar från den etiopiska regeringen som man i Eritrea fick till stånd ett parlamentsbeslut, som möjliggjorde och legaliserade Etiopiens annektering av Eritrea. Lika väl som Sverige ställer upp på andra folks rätt till självbestämmande borde Sverige också göra det i det här fallet. Freden är en förutsättning för att drägliga livsvillkor för människorna i Eritrea kan skapas. Men freden är också en förutsättning för att drägliga livsvillkor för människorna i Etiopien i övrigt kan skapas. Sverige har en lång tradition när det gäller samarbetet med Etiopien på utvecklingsområdet. Jag vågar nog, herr talman, påstå att det inte finns något land i tredje världen som har så starka historiska band till Sverige som just Etiopien. Etiopien var ett av de första missionsfält som svenskar åkte till. Alltsedan dess — dvs. i mitten av 1800-talet — har nämnda band funnits och utvecklats mellan Sverige och Etiopien. Det gör att det finns ett väldigt starkt engagemang i Etiopien för en utveckling, som medger att människor kan leva under rimliga villkor. Dessutom finns det en stark vilja i Sverige att bidra till en sådan utveckling. Men vi är medvetna om att detta inte är möjligt — eftersom insatserna inte blir meningsfulla — om det inte blir fred. Ett engagemang för att få till stånd en lösning i Eritreakonflikten är alltså i lika hög grad uttryck för en vilja att låta det eritreanska folket få bestämma över sin framtid och få den framtid som de där önskar sig, som det är en vilja att också skapa en positiv framtid för Etiopien. Det är uppenbart att det inte går att klargöra vad de eritreanska invånarna egentligen önskar för sin framtid om man inte frågar dem. Därför borde kravet på en folkomröstning kontrollerad av FN vara ganska okontroversiellt. Det är den naturligaste och rakaste vägen att nå fram till det resultatet. Det är synd att utskottet inte har kunnat ena sig om den slutsatsen, utan att den måste uttryckas i en reservation. Jag yrkar bifall till reservation nr 1. Vi vet också att det finns anledning att hysa farhågor för hur de mänskliga rättigheterna hanteras på flera områden i Etiopien, och det ligger bakom kravet på en särskild FN-kommissarie. I utskottsbetänkandet pekas på svårigheterna att genomföra undersökningar av mänskliga rättigheter i de länder där det finns skäl att misstänka att de träds för när. Det är riktigt, men 63 samtidigt får det aldrig leda till att vi ger upp arbetet för att främja efterlevnaden av FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Därför står centerpartiet bakom kravet att Sverige skall fortsätta att försöka skapa förutsättningar för att en FN-kommissarie för mänskliga rättigheter skall kunna besöka Etiopien. Detta är en principfråga. Det handlar inte bara om Etiopien, utan om många länder runt om i världen. Vi får aldrig ge upp arbetet på att få till stånd en effektiv kontrollverksamhet i fråga om hur mänskliga rättigheter efterlevs. Tyvärr blev vi inte eniga i utskottet på den punkten heller. Jag vill avslutningsvis, herr talman, uttrycka en viss förundran över den socialdemokratiska låga profilen i detta fall. Vi har ju i Sverige en tradition att aktivt stå upp för förtryckta folks rätt att bestämma över sitt eget öde. Vi har en tradition att skarpt fördöma övergrepp mot mänskliga rättigheter var de än kan förekomma. Inte minst socialdemokraterna i Sverige har varit bärare av den traditionen. Nu behandlas i denna kammare i dag ett andra betänkande, där socialdemokraterna står för en hysch-hysch-politik, en politik där man vill släta över, tala med små bokstäver, akta sig så att man inte stöter sig med några regeringar, osv.

Det är viktigt att Sverige är lika klart och tydligt och lika frispråkigt oavsett om det gäller högerregimer eller vänsterregimer, oavsett om det gäller länder som står USA nära eller som står Sovjetunionen nära. Sveriges inställning i frågor om folks rätt till självbestämmande, i frågor som rör mänskliga rättigheter, måste alltid vara klar och tydlig och får aldrig vara beroende av alliansförhållanden eller politiska färger på olika regimer. Jag vill yrka bifall också till reservation nr 2.

Herr talman! Utrikesutskottets betänkande om fred och försoning i Etiopien ger en god bild av det historiska skeendet ända från det aksumitiska rikets dagar på 300-talet till vår tid. I betänkandet beskrivs också den allvarliga situation som Etiopien alltför länge befunnit sig i, bl.a. som en följd av det snart 30-åriga krig som råder inom landet mellan regeringstrupper och motståndsrörelserna i Eritrea och Tigray. Människor lider, svälter och offras. Landet förblöder av krigskostnader — resurser som så väl skulle behövas till försörjning av de hårt svältdrabbade människorna. Trots stora militära satsningar är det uppenbart att inte heller denna konflikt kommer att kunna lösas militärt. Svenskt biståndssamarbete med Etiopien har en mycket lång tradition. Inte minst gäller detta kyrkor och enskilda organisationer, som etablerade samarbete med Etiopien långt innan det svenska bilaterala utvecklingssamarbetet hade funnit sin form. Sverige har kontakter med båda parterna i konflikten. Vi har erbjudit vår hjälp för att få i gång en process som kan leda till fredliga förhållanden, men vi har självfallet också kritiserat den etiopiska — Prot. 1988/89:30 regeringens grymma metod att använda svälten som ett vapen i kriget. 23 november 1988 Utskottet är överens på de flesta punkterna i betänkandet, och mot den bakgrunden är det märkligt att reservanterna är så talträngda att de red ock nationell förtillsammans har anmält 30 minuter talartid för detta betänkande. soning i Etiopien Det finns dock två reservationer mot majoritetstexten. I det första fallet gäller det som bekant Eritreas status. De borgerliga partierna har enats om en ganska svårbegriplig reservationstext. Den innehåller bara två meningar, men de uttrycker två helt skilda saker. I den första meningen säger man att ”det eritreanska folkets självbestämmande måste respekteras, i likhet med FN:s tidigare ställningstagande i frågan”. FN:s beslut innebär att Eritrea skall ingå som en självständig enhet i federation med Etiopien. Den andra meningen i reservationen lyder: ”En förhandlingslösning som bl.a. leder till en folkomröstning under FN:s överinseende bör eftersträvas.” Med detta vill reservanterna bifalla de båda motionsyrkanden som utskottsmajoriteten har besvarat. Det är bara det att folkomröstningen enligt motionsyrkandena skulle erbjuda tre alternativ, nämligen fullständigt oberoende, federation med Etiopien eller regional autonomi inom Etiopien. Vad menar reservanterna egentligen? Är det självständig enhet i federation med Etiopien eller en folkomröstning med tre alternativa utgångar? Herr talman! Jag yrkar avslag på denna reservation och bifall till majoritetens skrivning, enligt vilken en förhandlingslösning måste eftersträvas som kan leda till en folkomröstning. Vi anser nämligen inte att man i förväg kategoriskt kan säga vad en förhandling skall utmynna i — då är det ju inte någon förhandling. Det får dock inte råda någon som helst tveksamhet om vår mening att det eritreanska folket skall tillförsäkras alla grundläggande frioch rättigheter, och det innebär naturligtvis inte heller att vi skriver bort folkomröstningen. Den andra reservationen hänför sig till yrkandet om en kommissarie för mänskliga rättigheter i Etiopien. Sverige tog redan 1964 upp frågan om en kommissarie för mänskliga rättigheter i FN, dock utan någon framgång. Sedan dess har ytterligare försök gjorts, men det har nu blivit ännu svårare att få gehör för sådana krav, eftersom många u-länder och även öststater motsätter sig detta och genom sammanhållning försöker förhindra att rapportörer utses. Motståndet beror på att de ser en FN-kommissarie som en inblandning i ländernas egna inre angelägenheter. Detta gäller i mycket hög grad Etiopien. FN saknar tyvärr också alla möjligheter till sanktioner mot ett land som man har konstaterat bryter mot de mänskliga rättigheterna. Men det finns andra framkomliga vägar. Dels gör Amnesty International en årlig rapport över de mänskliga rättigheterna. Den har mycket hög trovärdighetsstatus. Dels kan FN ta upp enskilda teman och granska många länder samtidigt, vilket gör att inte ett enskilt land pekas ut. Det är en annan framkomlig väg. Även om vi nu anser att det kan vara utsiktslöst att begära en kommissarie för mänskliga rättigheter i Etiopien, får det naturligtvis inte hindra att Sverige påtalar brott mot dessa rättigheter. Herr talman! Jag yrkar avslag på reservationerna och bifall till utskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! Nu framgår det av Viola Furubjelkes inlägg att det socialdemokratiska bekymret med vårt förslag om folkomröstning var att man inte hade begripit förslaget. Med hänsyn till att vi diskuterade detta ganska länge i utskottet, var det synd att det inte ställdes en fråga till oss då, så hade vi kunnat förklara förslaget. Vi tycker alltså att man skall utgå ifrån FN:s beslut, som innebär att Eritrea ges status som ett eget område i federation med Etiopien. För att sedan klara den långsiktiga lösningen är det lämpligt med en folkomröstning. Då får folket tillfälle att bestämma hur det långsiktigt vill lösa frågan. Startpunkten bör vara den status som FN har gett Eritrea, den långsiktiga lösningen skall bygga på utslag av en folkomröstning. Det är den modell som vi har valt. Hade vi kunnat enas efter en enkel förklaring, så att vi t.o.m. hade kunnat diskutera formuleringen, hade inte det varit något problem. Problemet, såvitt jag förstår och som jag hittills uppfattat det, var att socialdemokraterna inte har varit beredda att ta ställning för att låta det eritreanska folket självt avgöra sin framtid, vilket bör ske genom folkomröstning.
Herr talman! Jag för min del tycker att oklarheten ökar beträffande socialdemokraternas inställning i denna fråga. I debatten tar nu Viola Furubjelke tillbaka ställningstagandet i betänkandet, som ändå får tolkas vara till förmån för en folkomröstning. Jag tycker att det är utomordentligt förvånande, då utskottet under diskussionen har förletts att tro sig vara helt enigt om en förhandlingslösning, där folkomröstningen skulle utgöra en förutsättning för att Eritreafrågan över huvud taget skulle lösas. Jag tycker att det är mycket anmärkningsvärt att få vårt ställningstagande tolkat på det sätt som Viola Furubjelke gör i sitt inlägg. Här framstår splittringen i synen på Etiopien och Eritrea i sin fulla vidd. Vi som reserverar oss tar ställning för en förhandlingslösning som leder till en folkomröstning. Vi tar ställning för eritreanernas rätt att själva vara med och forma sin framtid, vara med och påverka hur deras eventuella anslutning till Etiopien skall se ut i framtiden. Det är i detta ljus inte särskilt svårt att förstå vad vi reservanter menar.
Herr talman! Viola Furubjelkes undran över reservationens text är mycket förunderlig, för det ligger i sakens natur att med självständigheten följer rätten att själv få bestämma över framtiden. Inte någon här anser att FN en gång för alla skall bestämma vilken framtid det eritreanska folket skall ha. Man skall utgå från den självständighet som en gång har formerats vid bildandet av Eritrea som en politisk enhet. Med denna som bas skall det eritreanska folket ges rätt till självbestämmande. Det skall själva få avgöra vilken framtid det vill ha. Med anledning av den oklarhet som Viola Furubjelke har skapat tycker jag att det skulle vara upplysande att få veta om socialdemokraterna anser att det eritreanska folket skall ha rätt att självt få bestämma över sin framtid. Jag tycker att det skulle vara mycket klargörande om Viola Furubjelke ville ge ett svar på den frågan. Därför vill jag gärna upprepa den en gång till, så att den = Prot. 1988/89:30 inte, vilket är vanligt i sådana här debatter, smusslas undan: Anser 23 november 1988 socialdemokraterna att eritreanerna skall ha rätt att få avgöra sin egen = mod Joo me nationella framtid? Det vore i det sammanhanget också klargörande om Viola Furubjelke ville svara på om socialdemokraterna har en illusion om att freden kan komma utan att denna möjlighet tillskapas. Det är en av de viktigaste skillnaderna mellan oss. I de socialdemokratiska skrivningarna nämns att folkomröstningen möjligtvis kan bli en effekt. Det är en självklarhet, det kan de bli i all världens delar, oavsett hur situationen ser ut i dag. Men är socialdemokraterna beredda att vidta aktiva åtgärder för att se till att freden får en start, genom att vi verkar för en folkomröstning? Det är den centrala frågan, som Viola Furubjelke bör ge svar på. I det sammanhanget kan hon också förklara den socialdemokratiska passitiviteten i denna fråga, varför socialdemokraterna är så rädda att driva frågan om FN-kommissarie. Att driva frågan om FN-kommissarie vore ett sätt att lyfta fram förtrycket av de mänskliga frioch rättigheterna i Etiopien. Denna passivitet känner vi inte igen från några andra håll. Den är anmärkningsvärd, eftersom det förtryck och det elände som råder i Etiopien borde sätta den etiopiska frågan högt upp på den politiska agendan. Därför vill jag fråga Viola Furubjelke: Varför står inte denna fråga högst uppe på den politiska agendan för svensk utrikespolitik?
Herr talman! Först vill jag svara på en fråga som Maria Leissner ställde i sitt inledningsanförande. Det gällde den eritreanska delegation som just nu besöker Sverige. Jag kan glädja Maria Leissner med att jag, hennes råd förutan, har stämt möte med den eritrranska delegationen i morgon. För övrigt känner jag till att de skall träffa både Pierre Schori och Georg Andersson, så mötet hålls faktiskt på en högre nivå än Maria Leissner antog. Maria Leissner menar att det är oklart om socialdemokraterna står fast vid majoritetstexten i betänkandet. Jag trodde inte att jag kunde uttrycka mig klarare. Jag sade att detta inte på något sätt får tas till intäkt för att vi har skrivit bort folkomröstningen. Hela saken är den att vi anser att en förhandling måste vara det första steget. Det är normalt att en förhandling har ett visst utrymme. Det är naturligtvis önskvärt att den leder fram till en folkomröstning, men man kan också komma överens om självständighet för Eritrea en folkomröstning förutan. Skulle vi då avvisa den lösningen? Nej, Maria Leissner, Gunnar Hökmark och Pär Granstedt, oppositionen kan vara förvissad om att vi anser att en folkomröstning är en möjlig och en önskad lösning på konflikten. Jag tror att Gunnar Hökmark inser att det inte är lyckosamt att driva frågan om en FN-kommissarie för mänskliga rättigheter i Etiopien i det nuvarande läget. Jag beskrev detta i mitt inledningsanförande, och det är väl helt klart att om många av u-länderna motsätter sig förslaget är det ett klart misslyckande. Vi har inte för vana från svensk sida att i FN driva frågor som uppenbart kommer att misslyckas.
Herr talman! Jag vet inte om jag skall vara mer lugn eller mer orolig efter det att Viola Furubjelke har försökt förtydliga ställningstagandet. Först sade Viola Furubjelke att en förhandlingslösning inte nödvändigtvis behöver betyda en folkomröstning i Eritrea. I sitt andra inlägg sade hon att vi inte har ”skrivit bort” folkomröstningen, vilket är en helt annan sak. Så avslutar Viola Furubjelke med att säga att folkomröstningen är en möjlig och t.o.m. önskvärd lösning. Fortfarande är det oklart vad socialdemokraterna egentligen förespråkar. Är man positivt inställd till och eftersträvar man en folkomröstning, eller eftersträvar man inte en folkomröstning som en väsentlig del av lösningen i Eritrea? Det kan möjligtvis också vara intressant för de övriga partier som har skrivit under majoritetstexten att veta vad texten egentligen står för. Det framgår tydligt att klarheten i denna fråga finns hos reservanterna men knappast hos utskottsmajoriteten. Detta kan, som Gunnar Hökmark också var inne på, förklara varför Sverige är så handlingsförlamat i Eritreakonflikten. Det är i och för sig trevligt att höra att delegationen från EPLF kommer att möta representanter för UD på en hög nivå, men man kan också säga att Sverige i övrigt har visat ett bristande engagemang, och det i en tid då FN är mera moget för engagemang i frågan än någonsin. Jag tycker det är synd att den socialdemokratiska solidariteten förefaller att upplösas en aning i kanterna vad gäller Etiopien—Eritrea-konflikten.
Herr talman! Jag måste medge att min nyfikenhet om vad som egentligen är socialdemokraternas uppfattning växer under debattens gång. Jag har liksom Maria Leissner noterat att Viola Furubjelke i sitt senaste inlägg två gånger sade att det är önskvärt med en folkomröstning. Nå, vad är det som vi reservanter säger och som socialdemokraterna inte har kunnat acceptera? Jo, att en förhandlingslösning som bl.a. leder till en folkomröstning under FN:s överinseende bör eftersträvas. Då uppstår en intressant fråga, som börjar likna den om påvens skägg: Vari ligger den stora skillnaden mellan att säga att en folkomröstning är önskvärd, som socialdemokraterna tydligen anser, och att säga att en folkomröstning bör eftersträvas, som vi har sagt i vår reservation? Det intressanta är dessutom att det i den majoritetstext som Viola Furubjelke skall försvara här inte står ett ord om att folkomröstning är önskvärd. Vad där sägs är att en förhandlingslösning måste eftersträvas som bl.a. kan leda till en folkomröstning. Det står alltså inte att folkomröstning skulle vara önskvärd i den texten. Däremot står det i vår text. Låt mig därför föreslå att Viola Furubjelke i enlighet med sitt uttalande alldeles nyss om att en folkomröstning är önskvärd ansluter sig till reservationen och gärna för med sig hela den socialdemokratiska gruppen. Det skulle vara en styrka om Sveriges riksdag nu samfällt kunde ställa sig bakom det Viola Furubjelke just sade, nämligen att en folkomröstning är önskvärd. Det uttrycker vi bäst genom att se till att få en majoritet för reservationen i betänkandet.
Herr talman! Vi ser just nu att FN har fått en ökad betydelse i 23 november 1988 världssamfundets sätt och metod att lösa konflikter. Det borde därför vara = Jodo oo om naturligt att Sverige försökte utnyttja denna mekanism. Om vi ser en stor och viktig fråga som måste få sin lösning, vore det naturligt att aktualisera denna fråga inom ramen för FN. Det är inte bara ett sätt att utnyttja den ökade förmåga som FN har fått under den senaste tioårsperioden, utan det är också ett sätt att långsiktigt ytterligare stärka FN:s roll i det internationella världssamfundet. Man kan naturligtvis säga som Viola Furubjelke att det inte är säkert att parterna vill ha en folkomröstning när det väl blir förhandling. Då tror jag att Viola Furubjelke har missuppfattat oss reservanter. Vår avsikt är inte att tvinga på parterna en folkomröstning. Om de kommer till en fredlig lösning som innebär att man kommer överens om att inte ha en folkomröstning skall inte vi i Sveriges riksdag börja bråka om det. Jag kan försäkra Viola Furubjelke om det. Men detta krig har pågått i närmare 30 år, och det baserar sig på de eritreanska kraven på ett ökat självbestämmande, kraven på nationell identitet. Önskemålet är en folkomröstning. Tror Viola Furubjelke seriöst att det är möjligt att åstadkomma fred utan en sådan folkomröstning? Om detta är Furubjelkes och socialdemokraternas syn, så säg det gärna här. Ni har också sagt att ni inte anser det önskvärt som ett steg i fredsprocessen att vi inom ramen för FN tar initiativ till en folkomröstning. Det vore bra med ett klargörande besked om detta, och det vore också bra om Viola Furubjelke gav mig svar på den fråga som jag ställde två gånger i mitt tidigare inlägg: Anser Viola Furubjelke att det eritreanska folket skall ha en rätt att självt avgöra sin framtid?
Herr talman! Jag kan försäkra Gunnar Hökmark och de övriga reservanterna att jag är lika bedrövad och upprörd över detta krig som oppositionen är. Vi vill naturligtvis ha en fredlig lösning på konflikten. Vi anser att det första steget i en sådan fredlig process måste vara att parterna sätter sig tillsammans och börjar förhandla. Det är naturligtvis inte så att man kan tvinga fram en folkomröstning, men det är precis vad som står i den borgerliga reservationen. Debatten i utskottet, som för övrigt Gunnar Hökmark inte deltog i, gick ut på det lilla ordet ”kan”, som socialdemokraterna förde in i majoritetstexten. Vi säger att en förhandling kan leda fram till en folkomröstning. Om den gör det välkomnar socialdemokraterna naturligtvis detta. Maria Leissner tolkar mitt anförande som när en viss potentat läser bibeln. Jag upprepar att jag sade att ingen som helst tveksamhet får råda om att vi med denna skrivning inte skriver bort möjligheten till en folkomröstning. Jag kan inte begripa att det skulle finnas några som helst oklarheter härvidlag.

Herr talman! Efter 27 år har äntligen utsikter till framgång börjat skönjas för Eritreas frihetskamp. Enligt uppgift från italienska parlamentsledamöter har den etiopiske ledaren Mengistu medgett att Eriteraproblemet inte kan lösas militärt. Han skall dessutom ha bett den italienska regeringen att medla i konflikten. Det kan inte råda något tvivel om att Eritreas frihetskamp vilar på stark internationell laglig grund. Etiopiens ensidiga annektering av Eritrea 1962 var ett brott mot folkrätten. Därför betraktar vi från miljöpartiet de gröna det som positivt att motionärer både från höger och från vänster tagit upp Eritreafrågan och krävt svenskt stöd för EPLF:s måttfulla och rimliga krav på en folkomröstning.

Inte heller har det gått att få majoritet bakom det krav som framfördes av de icke-officiella organisationerna, NGO, vid Genévekonferensen om mänskliga rättigheter i augusti i år. Av ett uttalande framgick det att Genéevekonferensen starkt uppmanade kommissionen för mänskliga rättigheter att diskutera Eritreafallet vid sin kommande session och ställde krav på att kommissionen utser en särskild kommissarie för brott mot mänskliga rättigheter i Eritrea. Detta är för mig, och jag förmodar för många andra i utskottet och i kammaren, en nyhet. Det förekommer i alla fall i majoritetens skrivning i betänkandet ingenting om att dessa icke-officiella organisationer i Genéve faktiskt har tagit ställning för en FN-kommissarie inom ramen för kommissionen för de mänskliga rättigheterna. Kanske beror detta på att de föredragningar som vi får i utskottet företrädesvis kommer från så att säga officiell nivå, dvs. UD-nivå. Man berättar mycket om vad regeringar och andra potentater har sagt, men mindre om vad icke-officiella organisationer har gjort. Jag tycker att det är ett viktigt faktum att det finns ett starkt stöd från The International Federation for Human Rights och The International League for the Rights and Liberation of Peoples, osv. Det är en lång rad internationella organisationer som kämpar för mänskliga rättigheter. Jag tycker att det är viktigt att veta att de stöder kraven på en FN-kommissarie för mänskliga rättigheter för just Eritrea. Jag beklagar att regeringspartiets överdrivna diplomatiska försiktighet omöjliggör enighet kring dessa frågor, trots att en av motionerna är socialdemokratisk. Vi i miljöpartiet stöder båda reservationerna i det här fallet. Herr talman! Jag skall inte upprepa den debatt vi hade nyss om den baltiska självbestämmandefrågan. Jag tänker inte avsiktligt provocera fram ett da capo på den debatten. Jag kan bara konstatera att vi återigen har ett fall där borgerliga partier klart uttalar sig för ert folks rätt till självbestämmande: det eritreanska folkets rätt till självbestämmande — vilken också vi i miljöpartiet helhjärtat stöder. Samtidigt vet vi att det återigen råder den absurda situationen att vi gröna, om vi hade bytt ett enda ord i meningen och sagt att ”det svenska folkets rätt till självbestämmande måste respekteras”, Prot. 1988/89:30 skulle ha blivit utsatta för en storm av hånfulla tillmälen. Vi hade blivit 23 november 1988 beskyllda för att vara isolationister, vilja bygga murar runt Sverige, vara romantiker, hembygdsfascister osv. Den absurda situationen råder i debatten att vissa folks självbestämmande hyllas av de borgerliga, medan andra folks självbestämmande, bl.a. vårt egets folks självbestämmande, förlöjligas. Låt mig därför slå fast att miljöpartiet de gröna här har en konsekvent principiell uppfattning. Vi är motståndare till supermakter — alla supermakter. Detta gäller även de som är mer demokratiska än andra. Det är storskaligheten och supermakteriet i sig självt som också innehåller faror för den enskilda människan. Detta brukar inte minst moderaterna påpeka när det gäller den svenska lilla minisupermakten och dessa centralistiska tendenser. Vi i miljöpartiet vill upplösa militärblocken och andra centraliserade strukturer. Vi stöder de små folkens och de lokala samhällenas rätt till ökat självbestämmande. Alla små folk kan lita på oss: det eritreanska, och inte bara det folket utan även det palestinska, det judiska, de baltiska folken, samer, kanaker, basker, walesare, grenadier, afghaner, kurder, assamier, namibier och östtimorianer. Detta är bara några av de folk som med rätta kräver en ökad grad av självbestämmande. Vi menar att de alla har rätt till den form och den grad av självbestämmande som de själva väljer. Alla folk kan lita på grönt stöd för sitt självbestämmande, det eritreanska folket lika väl som det svenska eller — om man så vill — det svenska lika väl som det eritreanska.

Herr talman! Jag skall sannerligen inte försöka inleda en ny debatt av det slag som vi hade om utrikesutskottets betänkande 3. Jag lovar och försäkrar dyrt och heligt kammaren att jag inte avser att svara på Per Gahrtons lustiga påhopp och påhitt i nästa eventuella replik. Jag skall bara säga en sak. Jag blev mycket förvånad, när det i den förra debatten visade sig att Per Gahrton inte kan skilja mellan det sovjetiska imperiet med dess förtryck av mänskliga frioch rättigheter och dess diktatur och den europeiska gemenskapen, som bygger på frivilligt samverkande demokratiska nationer. Jag blev än mer förvånad och förundrad över att Per Gahrton inte kan se skillnaden mellan den europeiska gemenskapen och den etiopiska diktaturen under ledning av Mengistu. Om man inte kan se denna uppenbara skillnad, urholkar man all seriositet i den egna utrikespolitiken. När vi i Sverige diskuterar vårt samarbete med den europeiska gemenskapen, gör vi det med vårt självbestämmande här i kammaren. Det är ingen som ifrågasätter denna rätt till självbestämmande. Men denna rättighet är förnekad de olika sovjetiska folken och eritreanerna. Det är detta som är den fundamentala skillnaden. Om inte Per Gahrton har förstått detta, vill jag instämma i vad den tidigare folkpartiledaren sade till honom: ”Gå hem och läs historia.”
Herr talman! När Per Gahrton i det förra ärendet om de baltiska republikerna ville ta upp en EG-debatt i kammaren, avstod jag från att delta i diskussionen. När nu Per Gahrton tar upp en EG-debatt i kammaren apropå situationen i Eritrea, kan jag inte avstå från att göra en kommentar. Beskrivningen av miljöpartiet som det enda parti som vill slå vakt om Sveriges självständighet är nog något som upplevs som mycket främmande utanför miljöpartiets egna led. Jag vill klart markera att miljöpartiets historiska roll som förkämpe för vårt nationella självbestämmande inte är fullt så stor som Per Gahrton kanske föreställer sig. Detsamma gäller naturligtvis det globala perspektivet. Jag tror att det spreds en glädje över världen, när Per Gahrton alldeles nyss uttalade att alla folk kan lita på grönt stöd för sitt självbestämmande. Det är klart att det måste vara mycket tillfredsställande för dessa folk. Men jag tror att det finns betydligt flera än de gröna, både här i kammaren och på andra håll, som är beredda att kämpa för olika förtryckta folks självbestämmande och som har efter förmåga försökt att göra det under år som gått.
Herr talman! Jag vill bara i all korthet meddela Per Gahrton att vi i folkpartiet är positivt inställda till det svenska folkets rätt till självbestämmande.
Herr talman! Det finns som bekant gradskillnader i helvetet. Det är väl närmast generande för Gunnar Hökmark att man skall behöva ha en debatt på de villkoren, dvs. att man skulle behöva förklara och deklarera för Gunnar Hökmark att man inser att det är skillnad mellan den europeiska gemenskapen och Sovjetunionen. Jag förstår inte riktigt hur man från moderat sida så ofta kan kritisera socialistiska och centralistiska tendenser i det svenska samhället. Anser man inte att det svenska samhället är demokratiskt? Är centralism och demokrati oförenliga storheter? Kan det inte finnas mera demokratiska organisationer som ändå lider av centralismens åderförkalkning och förtrycker de små folken och de lokala samhällena, även om det råder en sorts demokrati? Även i Sverige, som är ett demokratiskt samhälle, har vi problem med närdemokrati, som folkpartisterna förr i tiden kallade det men som kanske är bortglömt nu, och med andra soters demokratier som moderaterna har talat om och med decentralisering som centerpartisterna har talat om. Det är självfallet så, att lokala folk kan förtryckas också av strukturer som är mer demokratiska. Det behöver inte vara stalinistiska och totalitära diktaturer. Många av kolonialmakterna var på sin tid demokratier på hemmaplan. EG är självfallet inte detsamma som Sovjetunionen — det har jag aldrig någonsin sagt. Men EG är en supermakt i vardande, där Gunnar Hökmark och de andra borgerliga partiernas företrädare, dess värre med stöd av socialdemokraterna, hela tiden försöker minska utrymmet för det svenska självbestämmandet. Det är det som vi kritiserar. Det var som sagt inte min avsikt att här provocera en ny debatt i denna fråga. Men när man ser dessa fantastiska uttalanden för rätten till självbestämmande när det gäller andra folk — och vi stöder den rätten helhjärtat — så måste man ändå påpeka att i fråga om vårt eget land är vi inne på en väg där rätten till självbestämmande dagligen urholkas. Det är dåligt för oss, men det är också dåligt för andra länders självbestämmande som vi stöder. Vi föregår nämligen med dåligt exempel, och det gör att vi kommer att försämra möjligheterna att stödja deras rätt till självbestämmande i framtiden.

Herr talman! För mig som motionär skulle det vara förledande att ställa upp för den reservation som är fogad till det här betänkandet. Men efter att ha läst utskottets betänkande inser jag att vad vi vill i allt väsentligt omfattas av majoritetens skrivning. Vi har därför för avsikt att rösta för bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Folkpartiet har än en gång föreslagit att Sveriges Bostadsrättsföreningars centralorganisation — SBC som jag kommer att säga i fortsättningen — skall jämställas med andra rikskooperativa organisationer. Denna gång har vi föreslagit det i samband med översyn av lagen om fastighetsmäklare. Vi vill, helt kort, enkelt och klart, att samma regler skall gälla för såväl HSB och Riksbyggen som för SBC. Så är inte fallet nu. Grundproblemet är nämligen att i socialdemokraternas Sverige behandlas inte landets bostadsrättsföreningar på ett jämställt sätt. Det finns i dag ca 600 000 bostadsrättslägenheter, och antalet ökar. Men tydligen skall de konsumenter som väljer SBC inte kunna bli delaktiga av den lagstiftning som råder inom bostadsrättens område. HSB och Riksbyggen skall även fortsättningsvis ha företräde och SBC särbehandlas, enligt dagens majoritetsförhållanden i den svenska riksdagen. Detta är, anser jag och folkpartiet, djupt odemokratiskt! Låt mig först rekapitulera något om tidigare avgöranden kring förhållandet om bostadsrättsföreningar. Så undantogs t.ex. HSB och Riksbyggen efter en lagändring för några år sedan från kravet att söka förvärvstillstånd vid köp av fastighet. Då tryckte regeringen återigen hårt på begreppet folkrörelsekooperativ. Man ansåg då liksom i dag att enbart HSB och Riksbyggen inbegrips i begreppet folkrörelsekooperativ. Andra bostadsrättsföreningar göre sig ej besvär. Regeringen tog då intryck av debatten, och i själva lagstiftningstexten ströks begreppet folkrörelsekooperativ bort. Men i beslutet och i praktiken diskrimineras SBC exakt på samma sätt som tidigare. Det är ett mönster som går igen i det ärende som vi behandlar i dag, en översyn av lagen om fastighetsmäklare. Lagutskottet föreslår enhälligt en översyn av lagen, och folkpartiet deltar alltså härvidlag tillsammans med de övriga borgerliga partierna, som Ewy Möller nyss har deklarerat. Vi kan inte ansluta oss till en fortsatt diskriminering av SBC som socialdemokraterna med stöd av vpk föreslår. Enligt nuvarande lagstiftning om fastighetsmäklare undantas den som förmedlar enbart bostadsrätter som upplåts av bostadsrättsförening ansluten till, som det heter, folkrörelsekooperativ organisation. Att lagen gör undantag för upplåtelse som sker via bostadsrättsförening förefaller naturligt — det är ju medlemmarnas egen rörelse — men däremot är det helt enkelt horribelt att med folkrörelsekooperativ avse enbart HSB/Riksbyggen. Vem bedömer vad som är ett folkrörelsekooperativ? Vilka kriterier utgår man från? Är det HSB och Riksbyggen som vill utestänga andra organisationer som är tillkomna i samma syfte? Är det en form av konkurrensbegränsning? Eller vems ärenden företräder dagens majoritet i lagutskottet? SBC:s mål är nämligen ”att bereda medlemmarna bostäder och lokaler med god kvalitet, att med obundenhet och neutralitet gentemot politiska partier och fristående gentemot byggnadsföretagarintressen främja och verka för ett fritt och obundet boende med bostadsrätt”. Det sista var ett direkt citat ur SBC-BO:s stadgar! Vill inte socialdemokraterna och vänsterpartiet kommunisterna tillvarata konsumenternas intressen när dessa organiserar sig i en annan organisation än HSB och Riksbyggen? Det här är en fråga som måste ställas i dag till Gunnar Thollander, som närmast företräder lagutskottets socialdemokratiska ledamöter. Trots den utveckling som SBC genomgått under senare år fortsätter ni socialdemokrater att undanta SBC från begreppet folkrörelsekooperativ. Vid tidigare riksdagsbehandling har även framhållits att de anställda vid SBC till skillnad från de anställda vid HSB/Riksbyggens lokalkontor förmedlade överlåtelse — dvs. inte upplåtelse — av bostadsrätter. Av den anledningen skulle SBC inte undantas från lagen och därigenom inte verka på samma villkor som HSB Riksbyggen nu lokal verksamhet som omfattar endast upplåtelse av bostadsrätt. Verksamheten sker alltså helt enligt de krav som tidigare preciserats. Det har, som jag nämnt, skett en utveckling inom SBC. 1982 blev SBC en riksorganisation med 2 000 lokalföreningar, och man har numera över 12 000 medlemmar, enligt en uppgift jag fick så sent som i går. Det är 12 000 medlemmar-bosparare med upplåtelse av bostadsrätter i hela landet. Man har, som jag också nämnde, bildat en särskild förening SBC-BO, där man tillvaratar bospararnas intressen. Jag citerade nyss dess stadgar. Herr talman! Det här är en ren konsumentorganisation som vuxit fram helt på frivillighetens väg — det är grupper av bostadskonsumenter som slutit sig samman för att få fram bostäder till sig själva och till sin förening. Man bygger bostäder inte bara i Stockholmsområdet utan även i bl.a. Malmö och Ronneby. Man har kontor på fem platser i landet. Föreningens ändamål är att ffträmja medlemmarnas ekonomiska intressen, och dessa betalar årsavgift och insats, väljer styrelse årligen, håller regionstämma och utser regionråd. Man har en rikskö för alla bosparare. Vad är det för skillnad på en bostadsrätt i en av socialdemokraterna sanktionerad bostadsrättsförening och en bostadsrätt i den bostadsrättsförening som jag och folkpartiet här refererar till? Jag önskar faktiskt ett svar på den frågan här i kammaren i dag. Varför diskriminerar ni socialdemokrater och vpk SBC och dess systerorganisation SBC-BO, en folkrörelse helt jämförbar med HSB och Riksbyggen? Enligt folkpartiets åsikt är SBC t.o.m. bättre än Riksbyggen, ty SBC ägs av sina egna medlemmar och är helt fristående från byggföretagen. Det kan man kanske inte säga om Riksbyggen. Jag yrkar därför med det anförda bifall till reservationen i betänkandet 1988/89:LU1 och i övrigt bifall till utskottets hemställan. Sammanfattningsvis vill jag säga att starka skäl talar för att lagen om fastighetsmäklare skall ändras så att SBC jämställs med HSB och Riksbyggen, och detta skall göras i samband med översynen av lagen om fastighetsmäklare.

Herr talman! Jag vill först något beröra det som vi i lagutskottet är överens om när det gäller översynen av lagen om fastighetsmäklare, en lag som har gällt sedan 1984. I en socialdemokratisk motion påpekas att lagen är bristfällig i flera hänseenden och behöver ses över. Man nämner därvid att det saknas definition av begreppet god mäklarsed och att något alternativ till domstolsprövning av uppkomna tvister inte finns. Vidare anser motionärerna att vitesförbud inte är något effektivt medel för att förhindra oseriös mäklarverksamhet och att länstyrelsernas tillsyn över mäklarkåren dessutom är otillfredsställande. Motionen har remissbehandlats, och flertalet remissinstanser har uttalat sig för en översyn. Dessutom har i några remissyttranden framförts förslag om att översynen skall gälla fler än de områden som motionärerna tagit upp. De länsstyrelser som fått tillfälle att yttra sig har betonat att deras resurser för tillsyn av fastighetsmäklarna är otillräckliga och behöver ökas. Dessutom har länsstyrelserna, liksom konsumentverket, framhållit att rättsläget är oklart i fråga om förmedling av fastigheter som är belägna utomlands och att det behövs ett klarläggande om att lagen även skall omfatta sådan fastighetsförmedlingsverksamhet. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län anser därutöver att den föreskrivna beloppsgränsen, 500 000 kr. för varje skadefall, är för låg och behöver höjas. Mot bakgrund av motionskravet och de synpunkter som har framkommit under remissbehandlingen är vi i lagutskottet helt eniga om att uttala oss för en översyn av lagen om fastighetsmäklare. Vad gäller länsstyrelsernas resurser för tillsynen betonar vi att regeringen snarast möjligt bör överväga vad som behöver göras för att täcka behovet av resurstillskott. Så långt är vi eniga i utskottet. Men, herr talman, vi behandlar även en annan motion i detta betänkande — Ulla Orring har berört den. Det är en folkpartimotion vari krävs att Sveriges Bostadsrättsföreningars centralorganisation, SBC, skall jämställas med HSB och Riksbyggen i fastighetsmäklarlagen. Bakgrunden är att från lagens tillämpningsområde undantas den som förmedlar enbart bostadsrätter som upplåts av bostadsrättsförening ansluten till HSB eller Riksbyggen. Något motsvarande undantag för SBC gjordes inte när lagen infördes. Från centerns sida har vi i bostadsutskottet stött olika krav på att SBC skall jämställas med HSB och Riksbyggen. Det är principiellt viktigt att samhället så långt som möjligt behandlar alla organisationer lika och ej favoriserar vissa organisationer. Motivet för att göra skillnad i fastighetsmäklarlagen mellan dessa organisationer var att SBC:s personal till skillnad från personalen vid HSB:s och Riksbyggens lokalkontor förmedlade både upplåtelser och överlåtelser av bostadsrätter. Men det är ingen som helst tvekan om att förhållandena härvidlag har ändrats sedan lagen antogs för fyra och ett halvt år sedan. SBC har nämligen 1987 grundat en särskild förening, vars ändamål är att upplåta bostadsrätter till dem som bosparar i föreningen. Avsikten är att efter hand som olika byggprojekt blir färdigställda skall lokala representanter på föreningens kontor förmedla upplåtelser av bostadsrätter till bospararna. Det innebär att SBC numera, i likhet med HSB och Riksbyggen, bedriver en lokal verksamhet som innefattar endast upplåtelser av bostadsrätter, alltså just den verksamhet för vilken undantag görs i fastighetsmäklarlagen för HSB och Riksbyggen. Från de icke-socialistiska partierna, bland vilka även miljöpartiet ingår i denna fråga, framförde vi under utskottsbehandlingen kravet på att man vid den översyn av fastighetsmäklarlagen som skall ske även skall ta upp frågan om att jämställa SBC med HSB och Riksbyggen. Majoriteten bestående av socialdemokraterna och vpk avvisade emellertid detta krav. Motiveringen är besynnerlig. Efter det att utskottet redovisat den av mig nu angivna nya verksamheten i SBC med bosparande och förmedling av bostadsrätter till bosparare, finner majoriteten överraskande att det ”inte framkommit något som bör föranleda ett ändrat ställningstagande från riksdagen”. Detta sägs alltså av majoriteten trots att SBC i fjol startade sin nya verksamhet med bosparande, till vilket det redan den 30 juni i år hade anslutit sig nära 10 000 sparare som tillsammans på denna korta tid hade sparat drygt 70 milj.kr. Ökningen av sparare fortsätter, och man är nu uppe i omkring 11 000 sparare, vilket framgår av utskottsbetänkandet. Vad gäller SBC i övrigt har föreningen under senare år haft en kraftig tillväxt. På fem år har antalet anslutna föreningar ökat från 650 till drygt 2 000. SBC har blivit en tung organisation i bostadspolitiska sammanhang och har egna specialister för juridik, rådgivning, förvaltning och mäkleri. Det finns all anledning att låta denna organisation verka under samma förutsättningar som HSB och Riksbyggen. Det skall bli intressant att höra majoritetens företrädare här i debatten försöka förklara varför man inte vågar låta en översyn av fastighetsmäklarlagen även gälla frågan om att jämställa SBC med HSB och Riksbyggen. Något sakligt motiv för att avvisa utredningskravet redovisas inte i utskottsbetänkandet. Den uppdelning som ni socialister gör mellan folkrörelsekooperativa och icke folkrörelsekooperativa organisationer är ju inget sakligt argument för avslag på kravet om att låta översynen omfatta denna fråga. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till den reservation som fogats till utskottsbetänkandet.